Åter har en kamrat för alltid lämnat vår krets. Holger Bergman avled i lördags efter en lång tids sjukdom. Under de senaste två åren har Holger Bergman kämpat tappert mot sin svåra sjukdom, och in i det sista har han fullgjort det som han ansåg vara sin plikt. Han kom till riksdagen 1974 och har med stort intresse deltagit i försvarsutskottets arbete. Holger Bergman blev tidigt aktiv inom arbetarrörelsen och fick redan i unga år bekläda viktiga fackliga och kommunala förtroendeposter. Holger Bergman var ingen stridens man. Han var respekterad och uppskattad. Det är allmänt omvittnat att han i allt han företog sig var ytterst noggrann och omsorgsfull. Han åtnjöt stort förtroende i sin hembygd, och i riksdagsarbetet bevakade han hemortens intressen. Vid sin bortgång var han kommunfullmäktiges ordförande och ledamot av kommunstyrelsen i Nyköping. En god vän och kamrat har lämnat oss — vi delar sorgen med hans närmaste.

Herr talman! Den nya lärarutbildningen har av många ansetts som 1980-talets viktigaste utbildningsfråga. Nu gäller det att bekänna färg, menar t.ex. utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén. Jag tror att detta är en alldeles riktig bedömning. I Aftonbladet förra hösten redovisade litteraturdocenten och socialdemokraten Göran Hägg sin inställning med besked. Hägg skrev följande: ”Egentligen är det en skandal på gränsen till det ofattbara att detta får ske. Det är en lika stor skandal att det får ske under tystnad från arbetarrörelsen. Var är alla folkbildare och kulturarbetare? Har de redan givit upp och gått till moderaterna?” Hägg har rätt i sin karakteristik av regeringens lärarutbildningsförslag. Därmed, herr talman, har också vi moderater bekänt färg. Göran Hägg är förvisso icke ensam om att tycka att förslaget till ny lärarutbildning är dåligt. Det här är några andra röster: ”Regeringen sätter med sitt förslag kunskapsinlärningen i motsatsställning mot den sociala fostran när det i verkligheten är så att de är beroende av varandra —---.” Detta säger Lennart Grosin, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. ”Samhället kräver mer och mer kunskap av medborgarna och i ett sådant läge kan vi inte sänka kvaliteten på utbildningen ——-.” säger Svenska akademiens ständige sekreterare Lars Gyllensten. Lars Gyllensten fortsätter: ”Vi är på väg in i informationssamhället, som kräver mer kunskaper. De skall inte plottras bort i en kåseriliknande undervisning.” ”Skolan har blivit en enorm lekplats för fru ministern. -——- Det är givetvis glädjande att fru ministern anser att de blivande lärarna är intellektuella giganter för vilka bemästrandet av fyra-fem ämnen är en bagatell. Hur många ämnen, utöver reformläran, behärskar fru ministern?” Så skriver Theodor Kallifatides. ”Vi kommer tillbaka till den gamla folkskolan om än bakvägen. Den skola som vi redan reformerat bort för att ge alla barn en bra utbildning.” Så har Göran Hägg vidare sagt. Osökt, herr talman, förs tanken till vad Lena Hjelm-Wallén själv hade att säga om kunskapssynen och skolan på det 1970-tal då arbetet med den nya lärarutbildningen genomfördes: ”Vi har tröttnat på att eleverna matas med traditionellt kunskapsstoff. Eleverna borde jobba mer med kunskaper man kan få ute i verkligheten, t.ex. om teknik, arbetslivet, samlevnad med människor. Det är inte kunskaper för akademiska finsmakare.” Detta är, herr talman, ett klart besked. Så ser alltså den kunskapssyn ut som den nya lärarutbildningen är fotad på. Den kunskapssynen accepterar inte vi moderater. Vår utgångspunkt är i stället denna: Till kunskaper finns inga genvägar. De måste läras från början. En snabbt föränderlig värld ökar behovet av att lära sig också det relativt oföränderliga. Kunskap om grunderna är nödvändig för att man senare skall kunna lära mera. De kunskaper och färdigheter eleverna behöver måste förmedlas inom en fast struktur. Sker inte detta blir undervisningen obegriplig. Begripligheten är i sin tur en förutsättning för varaktighet. Ostrukturerad inlärning blir ytlig och obeständig. Det är av detta skäl ämnena behövs. Herr talman! En kunskapssyn av detta slag är något annat än utbildningsministerns flyktigheter. I en tid präglad av stora och för eleverna ofta omvälvande förändringar går det inte att bygga skolan på det som råkar synas när elever och lärare tittar ut genom klassrumsfönstret. För att rätt kunna förstå och överblicka verkligheten måste varje ung människa ges förmåga att bedöma också verklighetens ursprung. Eller för att uttrycka samma sak med en bild: Eleverna har rätt att få veta att det var Napoleon som var först vid Waterloo — inte Agnetha, Frida, Benny och Björn. Socialdemokraterna är emellertid konsekventa. Det lärarutbildningsförslag som Lena Hjelm-Wallén nu har presenterat för riksdagen står i överensstämmelse med den kunskapssyn som hon 1979 gjorde sig till tolk för. Uttryckssättet har visserligen förfinats eller kanske snarast anpassats till tidsandan. Innehållet är emellertid alltjämt detsamma. Herr talman! Förslaget till ny lärarutbildning kan och bör kritiseras från flera olika utgångspunkter. Den viktigaste är emellertid att den nya lärarutbildningen nedvärderar de disciplinorienterade kunskaperna. Lärarutbildningen blir ett slags totalintegrerad gröt där man inte på förhand kan vara riktigt säker på vilken plats de fasta kunskaperna kommer att få. Att det finns anledning till starka farhågor för att de fasta ämneskunskaperna inte får någon plats alls är emellertid ställt utom allt tvivel. Den läroplansvidriga låsningen vid att varje lärare skall kunna undervisa i hela fyra ämnen och att dessa ämnen tvångsvis skall grupperas i språk, naturorienterande eller samhällsorienterande block är bevis nog. En sådan utbildningsuppläggning visar att tillskyndarna av den nya lärarutbildningen — vilka de nu är utöver Hans Hellers och Sveriges lärarförbund — inte har mycket till övers för de djupkunskaper eller för den fundamentala respekt för de studerandes personliga val som en fullgod utbildning kräver. Parentetiskt frågar man sig vem regeringen egentligen lyssnar på när den reformerar skolan. Inte är det på företrädarna för de ämnen skolan ändå alltjämt är uppbyggd av — de representanter som står för ett mera klassiskt bildningsideal. Dessa företrädare för skolans egentliga innehåll samlas till protestmöten samtidigt som regeringen presenterar sina skrivbordskonstruktioner. Regeringen verkar emellertid inte heller lyssna till dem som bättre än regeringen själv insett vad den sociala utjämningen i samhället kräver. Göran Hägg igen: ”När hela folket äntligen i form av grundskolans högstadium fått tillgång till en riktig lärdomsskola skulle denna berövas allt det som gjorde den åtråvärd — bara för att tillfredsställa gruppegoismen hos projektmakarna på SÖ, den grupp vars språkrör i regeringen fru Hjelm-Wallén är.” Om Göran Hägg har rätt eller inte kan inte jag bedöma. Jag nöjer mig med att notera att han åtminstone partipolitiskt står närmare källan än jag. Att djupet kommer att saknas i den nya lärarutbildningen framgår av enkel matematik. På i princip samma utbildningstid som i dag skall lärarna för vad som kallas senare årskurser — se detta fantastiska elevnära språk — hinna med att studera hela fyra ämnen. I förhållande till regeringens förslag minskar visserligen utbildningsutskottet i och för sig den mera matematiskt beräkningsbara kunskapsuttunningen något. Men det är bara strikt matematiskt. I realiteten klarar inte lärare att hålla sig å jour med fyra ämnen under hela sin yrkesverksamma bana. Internationella erfarenheter — lika väl som vanligt sunt förnuft — ger vid handen att ett eller ett par ämnen vad det lider kommer att slå ut de övriga. Någon kompetens värd namnet i fyra ämnen blir det alltså inte. Likväl är regeringen uppenbarligen inriktad på att lärarna skall undervisa i de fyra ämnen där de har erhållit åtminstone någon utbildning — även om denna kan ha varit så kort som endast en enda termin. Att det är så sammanhänger med att regeringen i strid med läroplanen på alla sätt försöker introducera s.k. blockundervisning. Hur kan regeringen anse att en tvingande blockundervisning i lärarutbildning och skola tjänar något vettigt syfte alls? Bra lärare blir bra bara om de får möjlighet att arbeta inom ämnen som de känner fallenhet och intresse för. Denna, som man kan tycka självklara, hänsyn till varje lärarkandidats och lärares önskemål avfärdar emellertid regeringen med en axelryckning. Blockundervisning är och förblir en befängd tanke redan från den utgångspunkten att den forcerar lärarna att arbeta på ett sätt som för många icke står i överensstämmelse med den personliga fallenheten. Blockundervisningen är emellertid felaktig också — och framför allt — från kvalitativa utgångspunkter. Ämnena har inte tillkommit av en tillfällighet. Ämnena har vuxit fram som den naturliga struktur eleverna behöver för att förstå sammanhang som sträcker över ämnesgränserna. Tas ämnesgränserna bort redan från början riskerar hela kunskapsinhämtandet att bli ett enda kaos. Men det är klart, herr talman, att blockundervisningen onekligen frigör skolan från ”kunskaper för akademiska finsmakare”. Herr talman! Högstadielärarna — och förlåt det traditionella uttryckssättet — kommer med regeringens lärarutbildningsförslag att få en utbildning som gör dem otillräckligt rustade att leva upp till de krav som eleverna har rätt att ställa. Det gör lärarna sämre från ämnesteoretiska utgångspunkter. Sämre kunskaper gör också lärarna till sämre pedagoger. Bundenheten till läromedlen kommer att förstärkas därför att lärarna i mindre utsträckning än som skulle vara möjligt ges förutsättningar att gå utöver det skrivna och förberedda ordet. Nu är emellertid inte högstadielärarna — eller snarare högstadielärarnas elever — de enda som råkar illa ut med regeringens utbildningsförslag. Också eleverna vid skolans början kommer att fara illa alldeles i onödan. När regeringen försvarar brister för högstadielärarna med förtjänster för lärarna på lågoch mellanstadiet är det inte bara uttryck för ett otillåtligt nollsummespel utan också direkt felaktigt. Båda lärarkategorierna får en för dålig förberedelse för sin yrkesverksamhet. Betydande enighet förefaller i dag råda om att skolstarten och tiden närmast före denna är av vital betydelse för barnens möjligheter att lyckas i skola och vuxenliv. Brottet mellan förskolan och skolan blir för abrupt med dagens undervisningssystem. I teorin är det naturligtvis möjligt att ge socialstyrelsen ensam i uppdrag att göra någonting åt detta kontinuitetsbrott. En mera systematisk träning inom förskolan av förskolans egen personal skulle man naturligtvis kunna tänka sig. Det skall inte uteslutas att socialstyrelsen går i land med en skolanpassad, objektiv och därmed för eleverna värdefull skolverksamhet inom förskolans ram. Särskilt troligt är det emellertid inte. Spåren förskräcker redan innan socialstyrelsen på allvar har försökt. Brottet mellan förskolan och skolan, herr talman, kan i praktiken inte överbryggas på något annat sätt än att skola och förskola samverkar. En viktig förutsättning för att detta skall kunna ske är att förskollärare och lärare för skolans tidigare årskurser ges en delvis gemensam utbildning. Av sådana ambitioner blir det emellertid intet om regeringen i dag får igenom sitt lärarutbildningsförslag. Den arma lågoch mellanstadieläraren — förlåt igen traditionalismen i språkbruket — skall ju nämligen orka med undervisning i hela sju årskurser i skolan. Att av henne eller honom dessutom kräva förtrogenhet med förskolebarnens bekymmer och glädjeämnen är att begära det orimliga. Brottet mellan förskolan och skolan kommer därför att bestå. Det är, herr talman, ett riktigt dåligt förslag som utbildningsministern bär fram till riksdagen. Nu har det emellertid sagts att man inte skall fästa så stort avseende vid detta, eftersom den nya lärarutbildningen inte kommer att ge full effekt förrän om 20 år. Med all respekt för uttalandet förstår jag inte logiken. Just därför att förslaget är så genomgripande i sin långsiktighet, just därför måste det nu nagelfaras med större noggrannhet än åtskilligt annat som riksdagen dagligdags har att ta ställning till. Den nya lärarutbildningen skall alls inte komma, som det har hävdats, att kunna fungera bara tillsammans med dagens läroplan. Lärarna som utbildas enligt den nya ordningen måste har förmågan att leva med både två, tre eller kanske t.o.m. fyra läroplaner under sin yrkesverksamma tid. Vetskapen om detta och att lärarna har ansvar för den allra viktigaste resurs vårt samhälle rymmer ställer alldeles särskilda krav på riksdagens granskning. Vid en sådan granskning håller utbildningsministerns förslag helt enkelt inte måttet. Eller för att återigen låta en stämma från en kritiker utanför riksdagen göra sig hörd: ”-—- kan skolan inte längre utgå från antagandet att det intellektuella arbetet och det abstrakta tänkandet bara är till för vissa relativt små och privilegierade grupper. För att kunna hitta sin plats i arbetslivet behöver alla människor i alla samhällsgrupper både en stadig och fint nyanserad intellektuell träning och breda teoretiska kunskaper i många ämnen. Lärarnas ämneskunskaper får nu en större betydelse än de hade för låt oss säga tio år sedan.” — författarinnan och journalisten Anna Maria Narti. Regeringens proposition bör, herr talman, därför avvisas. En ny lärarut bildning bör byggas upp efter följande riktlinjer. Klasslärarlinjen skall omfatta 140 poäng och ge behörighet för undervisning i årskurserna 1-6. Under utbildningen skall lärarkandidaterna specialisera sig mot antingen nybörjarundervisning eller mot de senare årskurserna. I varianten med nybörjarundervisning skall ingå moment som är gemensamma med förskollärarutbildningen, t.ex. barns utveckling och kännedom om förskolans metoder. Den variant som inriktas mot de senare årskurserna i dagens mellanstadium skall innehålla möjlighet till fördjupning i ämnen som lärarkandidaten själv väljer. Med ytterligare påbyggnadsutbildning skall den som så önskar kunna skaffa sig behörighet att undervisa i ett ämne också på högstadiet. Ämneslärarutbildningen skall dels ge behörighet för årskurserna 7-9, dvs. dagens högstadium, dels också under vissa förutsättningar för gymnasieskolan. Möjligheten till dubbel behörighet skall således finnas kvar. En ämnesutbildning som ger läraren förutsättningar att ge en kvalitativt god undervisning skall omfatta minst 40 poäng. För att man skall få undervisa i svenska på högstadiet skall 80 poäng krävas. Hur lång utbildningstiden blir och hur många ämnen utbildningen kommer att innehålla avgörs till sist av den enskilde lärarkandidaten. För somliga blir säkert 160 poäng det rimliga, för andra 180 och för ytterligare andra kanske t.o.m. 200 poäng. Antalet ämnen underordnas kravet på djup i varje ämne. Sammanfattningsvis förordar vi således för klasslärare en utbildningsomfattning av minst 140 poäng. Högstadiets lärare skall på samma sätt för behörighet till tjänst ha genomgått en utbildning om minst 160 poäng, varav 40 poäng i metodik och pedagogik. Med vårt förslag, herr talman, kommer samtliga stadieövergångar att underlättas. Klasslärarutbildningens specialisering mot nybörjarundervisning möjliggör en effektiv samverkan mellan förskolans och grundskolans lärare. De olika inriktningarna av klasslärarutbildningen medger att lärarna efter egna önskemål och med hänsyn till vad som är mest praktiskt avlöser varandra i årskurs 3 eller årskurs 4. Den som har specialiserat sig mot senare årskurser kan med viss komplettering följa ”sin klass” ända upp i högstadiet. Ämneslärare bör på samma sätt i något ämne kunna ”hämta upp” en klass redan på mellanstadiet. Ämneslärare med minst 60 poäng i ett ämne kommer också att kunna tjänstgöra såväl på högstadiet som i gymnasieskolan, vilket underlättar elevernas övergång från en skolform till en annan. Herr talman! Regeringen hävdar att det nu är dags att fullfölja de gångna 20 årens utbildningsreformer med en ny lärarutbildning. Själv tror jag att detta vore det utsökta tillfället att slå in på en ny kurs, en kurs som överensstämmer med de krav alldeles vanliga lärare, elever och föräldrar alltid har ställt. Vi har nämligen aldrig förstått vari felet med gedigna kunskaper egentligen ligger.

Nr 160 Herr talman! Det är ett mycket viktigt betänkande som riksdagen i dag Tisdagen den diskuterar. Reformeringen av lärarutbildningen kommer att få betydelse för 4 juni 1985 den svenska skolan långt efter år 2000. Från folkpartiets sida har vi i vår partimotion yrkat avslag på regeringens Lärarutbildning proposition om den framtida lärarutbildningen för grundskolan. För folkparför grundskolan tiet är både den praktiskt pedagogiska utbildningen och ämnesfördjupningen Mm mycket viktiga. Vi är kritiska mot att ämnesfördjupningen på högstadiet minskar med regeringens förslag och också med utbildningsutskottets förslag. I stället har vi från folkpartiets sida lagt fram ett alternativt förslag, som satsar på kvalitet och ämnesfördjupning. Herr talman! Jag kommer först att granska regeringsförslaget, därefter att kommentera utskottsförslaget, och slutligen kommer jag att plädera för folkpartiets alternativa förslag. Regeringsförslaget innebär att den nya lärarutbildningen skall organiseras inom ramen för en allmän utbildningslinje med två skilda inriktningar, en för undervisning i tidigare årskurser, nämligen årskurserna 1-7, och en för undervisning i senare årskurser, dvs. årskurserna 3-9. Vi accepterar inte regeringens förslag till en grundskollärarlinje som skall omfatta grundskolans alla nio år. Förslaget får ju faktiskt som konsekvens att det nuvarande sambandet mellan grundskolans högstadium och gymnasiet bryts. Vi menar att regeringen inte har tagit hänsyn till att praktiskt taget alla elever i dag går vidare från högstadiet till gymnasiet och att vi därmed i realiteten har fått en skola som inte omfattar nio år utan elva eller tolv. I den situationen föreslår man att det nämnda sambandet skall brytas. Det borde faktiskt vara tvärtom. Det samband som numera finns mellan högstadiet och gymansiet får inte brytas, som regeringen föreslår. I stället måste enligt vår mening övergången mellan de båda stadierna underlättas. Regeringsförslaget avseende lågoch mellanstadiet innebär en förstärkning av ämneskunskaperna för lärarna där. I förhållande till lågstadielärarutbildningen motsvarar förstärkningen 40 poäng - ett års studier vid högskola — och i förhållande till mellanstadielärarutbildningen 20 poäng, eller en termins studier. Detta kommer att medverka till att kvaliteten på undervisningen i årskurserna 1 t.o.m. 6 förbättras. Den förstärkningen har folkpartiets stöd. Regeringsförslaget om utbildning för lärare på högstadiet däremot innebär, som jag nyss sade, en försämring i förhållande till dagens utbildning. I dag finns det två alternativa studievägar, vartdera med tre ämnen. Båda alternativen omfattar sammanlagt 160 poäng. Regeringsförslaget innebär i stället en fyraämneskombination, även den inom ramen för 160 poäng. Och 1 poäng är ju en studievecka och 40 poäng ett års studier. Detta innebär, enligt vår mening, en oacceptabel försvagning av ämneskunskaperna för högstadielärarna. Regeringsförslaget om en fyraämneskombination med två ämnen om vartdera 20 poäng, dvs. bara en termins studier, tycks ha styrts utifrån 11 uppfattningen att blockläsande på grundskolan är obligatoriskt. Detta är en helt felaktig tolkning av den nuvarande läroplanen. ”Det ligger enligt min mening ett stort värde i en sådan samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Jag har därför föreslagit att kursplanen i orienteringsämnena blir så utformad att den underlättar en sådan planering. —-- Att tid avsätts för fördjupningsstudier i form av olika teman som elever och lärare väljer innebär dock inget krav på en sådan ämnesövergripande uppläggning.” Låt mig alltså slå fast att det i läroplanspropositionen betonas att det är på lokal nivå som val skall göras om ämnen skall läsas i block eller inte. Det är viktigt att slå fast att blockläsande inte får avgöras på central nivå genom utformningen av lärarutbildningen. Det är också viktigt att samverkan över de traditionella ämnesgränserna inte får innebära att de enskilda ämnena suddas ut. I den nya läroplanen för grundskolan , som är en utmärkt läroplan, betonas vikten av baskunskaper. Tydligare än tidigare framhålls skolans uppgift att lära eleverna räkna, läsa och skriva. I och med läroplansbeslutet har lärarna fått stöd i sin viktiga uppgift att ge eleverna i grundskolan tillräckliga baskunskaper. I konsekvens med läroplansbeslutet bör nu också lärarnas ämneskunskaper förbättras. I grunden överensstämmer utbildningsutskottets förslag med regeingens. Visserligen föreslås en förlängning av lärarutbildningen med ett halvt år. Men det blir ändå möjligt att undervisa med endast en termins utbildning i ett enda ämne. Socialdemokraterna ville att spännvidden för de s.k. senarelärarna skulle vara årskurserna 3-9. Centerpartiet föreslog årskurserna 5-8. Kompromissen i utbildningsutskottet blev 4-9. Detta är enligt folkpartiets mening en alldeles för stor spännvidd. För en tid sedan redovisade tidningen Skolvärlden en enkät, som hade gjorts av några lärare på Linnéskolan i Älmhult. Man hade helt enkelt gått ut och frågat ett par hundra elever om hur de såg på övergången från mellanstadiet till högstadiet och hur de såg på förslaget att det skulle vara möjligt att ha samma lärare så många år som förslaget innebär. Majoriteten i denna undersökning, eller 76 90 av eleverna i årskurs 7, tyckte att det skulle vara dåligt eller mycket dåligt att ha samma lärare i årskurs 4-9. Elverna vid Linnéskolan i Älmhult sade bl.a.: ”- Tänk om man får en dålig lärare. Ska man då sitta och glo på honom/henne dag ut och dag in. Det är bra med omväxling. Då har man lättare att koncentrera sig. ——- — En lärare som måste ha många olika ämnen hinner inte fördjupa sig i ämnena. Det gör att många elever kommer att tycka att det är tråkigt på lektionerna. Om läraren undervisar i sitt specialämne, så kan han berätta mer fängslande för eleverna i stället för att han får lära sig mer och bara kan berätta ytligt.” Ja, det gällde alltså eleverna i Älmhult. Men jagtror, herr talman, att de är mycket representativa för en bred opinion bland eleverna och lärarna i Sverige just nu. Folkpartiets förslag innebär att ämneslärarlinjen bör omfatta två inriktningar — vi vill alltså ha en ämneslärarlinje kvar — en för grundskolans högstadium och en för gymnasiet. Den inriktning som gäller grundskolans högstadium bör i sin tur ha två alternativ — ett på 160 poäng och ett på 180 poäng. Det här innebär, menar vi, en viktig kvalitetsförstärkning av lärarnas ämneskunskaper. I går påstod utbildningsutskottets ordförande i en artikel i Svenska Dagbladet att folkpartiets förslag, liksom moderaternas, endast omfattade tre års ämnesutbildning för högstadiets lärare. Det är alltså fel. Ett huvudalternativ är ju tre och ett halvt års ämnesutbildning. I båda folkpartiets alternativ skall, liksom i regeringsförslaget, ingå 40 poäng praktisk-pedagogisk utbildning. Det ena alternativet skall alltså omfatta tre ämnen — två med 40 poäng, alltså ett års studier, och ett med 60 poäng, alltså ett och ett halvt års studier. Det andra alternativet skall omfatta tre ämnen med 40 poäng — dvs. tre ämnen som man har läst vart och ett för sig under ett år. Den inriktning av ämneslärarutbildningen som gäller gymnasiet skall, menar vi, omfatta två ämnen, med ett och ett halvt års studier vid högskolan resp. två års studier vid högskolan. De högstadielärare som läst 60 poäng i ett ämne, tre terminers studier, är enligt vårt förslag behöriga att undervisa i gymnasiet i det ämnet. Med vår uppläggning blir grundprincipen alltså att lärarna skall ha minst 40 poäng i varje ämne som de undervisar i, alltså minst ett års studier vid högskolan, när det gäller årskurserna 7, 8 och 9 och minst 60 poäng, alltså ett och ett halvt års studier i varje ämne, innan de får undervisa i gymnasiet. Herr talman! Jag har själv erfarenhet på detta område, eftersom jag tidigare har varit universitetslärare. Jag har varit med om att utbilda ett antal omgångar av blivande historielärare för grundskolans högstadium och för gymnasieskolan. Jag vill bestämt påstå att det inte räcker med en termins utbildning av lärarna för grundskolans högstadium. Man har gjort uppvaktningar hos oss i utbildningsutskottet. Man har skrivit artiklar. Den uppfattning som jag har delas — det vill jag påstå — av alla dem som har samma erfarenheter som jag. Det räcker således inte med en termins studier vid högskolan för att stå i katedern på grundskolans högstadium, om man vill slå vakt om ämnesfördjupningen och ämneskunskaperna. Goda ämneskunskaper är nödvändiga för att vi skall få bra ämneslärare. Därför vill jag fråga: Vad är det för fel på principen att det skall krävas minst ett års ämnesstudier inom högskolan för att man skall få undervisa på grundskolans högstadium? Jag ställer den frågan till företrädarna för majoriteten. Jag kommer att upprepa frågan i dagens debatt till dess att jag får ett svar. Det finns i dag många lärare som undervisar i ämnen, i vilka de saknar formell behörighet. Det är inte acceptabelt. Vi från folkpartiet menar därför att större resurser måste satsas på fortbildning och vidareutbildning av nuvarande lärare. Särskilt viktigt är det att de högstadielärare som nu endast har behörighet att undervisa i ett eller två ämnen erbjuds en behörighetsgivande breddning av sin utbildning. Vi konstaterar i vår motion att det minskande elevantalet i skolan framöver kommer att innebära att antalet utbildningsplatser för lärarna måste skäras ned. Enligt vår mening bör den överkapacitet som man då får till en del utnyttjas för att snabbt erbjuda en nödvändig behörighetsgivande utbildning åt de lärare som i dag är verksamma i skolan men som saknar formell behörighet. Vi föreslår — jag gör en uppföljning reservationsvägen i utskottet — att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återkomma med en plan för hur man inom en femårsperiod skall åstadkomma att nu anställda lärare som är utbildade i endast ett eller två ämnen skall kunna erbjudas kompletterande behörighetsgivande utbildning. Jag vill påstå att detta för de närmaste åren, och även på både kort och medellång sikt, är ett väl så viktigt krav, fullt jämförbart med kravet på förändringar i lärarutbildningen på lång sikt. Situationen i dag är nämligen i många fall oacceptabel. Denna fråga måste, tycker vi, ges högsta prioritet. Vi menar att det bör sättas en tidsgräns på fem år för att vi skall vara säkra på att få ett förslag att ta ställning till igen i riksdagen. Vi tar också från folkpartiets sida upp förkunskapskraven och slår fast att det bör krävas tre års gymnasieutbildning som behörighet för att den studerande skall komma in på en lärarutbildning. Det är en litet konstig tanke att det för många långa högskoleutbildningar skulle räcka med två års utbildning i gymnasieskolan. Vi gör många studenter en otjänst med att sätta förkunskapskraven för lågt, därför att det leder i många fall till att de inte klarar studierna vid högskolan och universiteten. Det är ingen hjälp, utan det innebär snarare att man stjälper många studerande. Därför har vi fört fram kravet — det är också ett kvalitetskrav — att studenterna skall ha genomgått 3-årig gymnasieutbildning innan de kommer in på en lärarutbildning. Herr talman! För att sammanfatta: Folkpartiet menar att den framtida lärarutbildningen skall delas upp i två utbildningar: en klasslärarlinje på 3,5 år omfattande årskurserna 1-6 och en ämneslärarlinje på 44,5 år omfattande årskurserna 7-9 i grundskolan samt gymnasiet. Det bör krävas minst ett års studier i varje ämne för lärare som skall undervisa i årskurserna 7-9. Det bör vara möjligt också för dessa lärare att fördjupa sig till tre terminers studier. En plan bör genomföras för att inom fem år erbjuda behörighetsgivande utbildning för lärare som i dag är verksamma men saknar fullständig utbildning. Dessa folkpartiets förslag innebär ett vaktslående om utbildningskvaliteten och är i god mening progressiva. Vi fullföljer här en god liberal tradition. Att ge många människor chansen till utbildning har varit en viktig liberal strävan genom decennierna, alltsedan Fridtjuv Bergs dagar. En annan viktig liberal strävan har varit att den utbildning som många människor erbjuds skall hålla en hög kvalitet. Herr talman! I reservationerna 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 följer jag upp folkpartiets ställningstaganden i partimotionen.

Herr talman! Någon har hävdat att läraren betyder mer än juristen, ekonomen, ingenjören — ja, även mer än politikern — för samhällsutvecklingen. Det ligger väl något i detta påstående. Läraren påverkar under sin lärargärning stora grupper ungdomar genom att förmedla kunskap, värderingar och attityder. Läraren har därmed en nyckelroll. Den har många gånger underskattats. Jag tycker därför att det är bra att lärarutbildningen nu rönt så stor uppmärksamhet. Det vittnar om att det på många håll finns en insikt om lärarens betydelse. Vi behöver en ny lärarutbildning för grundskolan. Kravet har ställts under lång tid. Det är nu hög tid att möta det kravet med konkreta åtgärder. Jag vill uttrycka uppskattning över att utbildningsminister Lena Hjelm Wallén visat den handlingskraft som i detta läge fordras för att genomföra en reform. Man kunde nämligen på goda grunder förutse, att oavsett hur förslaget hade utformats skulle det mötas med kritik. I det läget är det oftast lättast att avstå från att handla. Det var den väg de borgerliga regeringarna valde. Under deras sex år vid makten hände ingenting i denna fråga. Ändå var nog alla redan då överens om att en förändring av utbildningen var en mycket angelägen reform. Varför behövs en ny lärarutbildning? Svaret är ganska enkelt. Vi behöver en lärarutbildning som är anpassad till grundskolan. Den lärarutbildning vi har i dag är i alltför hög grad präglad av ett gammalt skolsystem. Uppdelningen av lärarkåren med klasslärare på lågoch mellanstadierna och ämneslärare på högstadiet är en kvarleva från den gamla ordningen med folkskola och realskola. Det har framgått tydligt av den allmänna debatten i denna fråga att de som kraftigast motsätter sig den reform som regeringen föreslagit egentligen ogillar själva grundskolan. Regeringens förslag utgör en viktig byggsten för att slutföra grundskolereformen. Motståndarna till denna reform inser det. Den långa dragkampen om grundskolan går mot ett slutligt avgörande. Därför sätter motståndarna så desperat klackarna i marken. Att moderata samlingspartiet befinner sig på motståndarsidan i denna sista strid, som jag vid något tillfälle har kallat den, om grundskolan är inte förvånande. De har hela tiden stretat emot, även om det skett med varierande intensitet beroende på vem som varit deras talesman. Däremot är det mycket förvånande — ja, djupt beklämmande — att också folkpartiet nu tillhör denna motståndsgrupp. Folkpartiet sviker grundskolan. Det är den bittra sanningen. Det av tradition, på skolans område, reformvänliga folkpartiet orkade inte ända fram, för att använda ett slitet uttryck. Också i denna fråga har folkpartiet valt att ”heja” på moderaterna. Det är trist. Besvikelsen måste vara djup hos många också bland folkpartiets egna ute i skolstyrelser, lärargrupper och i skoldebatten engagerade föräldrar. Folkpartiets skolpolitiker i riksdagen förvaltar illa det förtroendekapital som deras företrädare byggt upp. Dagens debatt om lärarutbildningen speglar olika syn på grundskolan. Ytterst gäller den frågan om vilken roll vi tillmäter grundskolan. Det är viktigt att komma ihåg att grundskolan inte är resultatet av en sammanslagning av den gamla folkskolan och realskolan. Grundskolan är en i förhållande till dessa skolformer ny skola. Den bygger på idéer om ungdomsutbildningen som utvecklats från 1946 års skolkommission fram till utformningen av 1980 års läroplan. Realskolan var en urvalsskola. Ett begränsat antal elever sökte sig frivilligt dit för att skaffa sig teoretisk utbildning som förberedelse för fortsatta studier. Ämneslärarsystemet anpassades till den skolformen. Att i detta hänseende jämställa grundskolans högstadium med realskolan är naturligtvis helt fel. Grundskolan har en vidare målsättning. Den skall ge en bred grundutbildning åt alla. Den är i denna mening en medborgarskola. Oavsett val av kurser, ämnen och fria aktiviteter i grundskolan skall alla elever ha samma möjligheter att fortsätta studier inom gymnasieskolan med dess stora utbud av skilda linjer. Alternativt kan eleven välja att gå direkt ut i arbetslivet. Grundskolans målsättning är mycket hög. Därför ställs också höga krav på lärarutbildningen för grundskolan. Det är också viktigt att understryka att grundskolan i viss mån ställer andra krav på lärarutbildningen än vad den gamla skolan gjorde. Det är mot denna bakgrund man skall se dagens förslag. Det innebär en kraftig förstärkning av lärarutbildningen, dels genom att den förlängs, dels genom att förkunskapskraven skärps. Utbildningen ges också en inriktning som är mera anpassad till grundskolan än vad nuvarande utbildning är. De som här talar om förflackning, kvalitetsförsämring och kunskapsförakt, de bär falskt vittnesbörd. : Utskottets förslag innebär att lärare i årskurserna 1-7 får en utbildning som är ett år längre än dagens lågstadielärarutbildning och ett halvt år längre än mellanstadielärarutbildningen. De som väljer en inriktning för behörighet att undervisa i årskurserna 49 får en lärarutbildning på fyra och ett halvt år. Också det är en förlängning, i vissa fall en betydande förlängning. Utbildningutskottets förslag överensstämmer i alla grundläggande principiella frågor med propositionen. På några punkter, i vissa fall viktiga punkter, har utskottet gjort förändringar och uttalanden med anledning av motioner från centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Den väsentligaste ändringen är, enligt min bedömning, att vi förlänger utbildningen för lärare i årskurserna 4-9 i de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena med ett halvt år. Jag vill gärna säga att jag personligen anser att propositionens förslag om en fyraårig utbildning skulle motsvara en fullgod grundutbildning för dessa lärare. Vi har ändå gått med på en förlängning i syfte att nå en bred uppgörelse i riksdagen kring hela den här reformen. Vi socialdemokrater anser det vara viktigt att grundskolan utformas så att den kan bibehålla ett brett stöd i riksdagen. Skolreformer är ett långsiktigt arbete. De bör därför inte ändras på grund av tillfälliga politiska konjunkturer. Det är också viktigt att alla föräldrar med förtroende kan skicka sina barn till grundskolan. Därför är det av värde att nå breda uppgörelser om grundskolan och dess utformning. Per Unckel blåser nu i stridstrumpet så att bälgen nästan spricker. ”Här skall rivas upp”, ropar han. Men jag utgår ifrån att grundskolans murar inte kommer att rasa samman på grund av moderaternas trumpetstötar och folkpartiets ackompanjerande visslingar. Jag tycker verkligen att det hedrar centerpartiet att det visar trohet mot grundskolan trots anstormningen från höger. Jag är dessutom övertygad om att förtroendet för riksdagen och dess politiker ökar hos allmänheten när man märker att partier någon gång orkar bryta sig ur den stela och sterila blockpolitiken. Anstormningen från höger får stöd av några som påstår sig mer än andra företräda kunskap i skolan. Denna stödtrupp har spritt ett extra nummer av tidskriften Äpplet bland riksdagens ledamöter och kanske också i vidare kretsar. Det är en ganska beklämmande läsning. Eftersom den argumentation som förs fram i den och liknande publikationer ser ut att spela en avgörande roll för moderata samlingspartiets och folkpartiets ställningstaganden vill jag beröra något av innehållet i Äpplet.

Min fråga till Per Unckel och Jörgen Ullenhag är denna: Anser också ni att grundskolans målsättning är uttryck för en ”jämmerlig jämlikhetsfilosofi”? Är det enligt er mening till skada eller nytta för eleverna att grundskolan har jämlikhet som ett av sina centrala mål. Tidskriften Äpplet har tillkommit på initiativ av aktionsgruppen Kunskap i Skolan för att påverka opinionen i skolfrågor, sägs det. Bland de namngivna understödjarna återfinns bl.a. två av riksdagens ledamöter, nämligen Gunnar Biörck i Värmdö och Hugo Hegeland - tillsammans med Jan Myrdal och andra. I Äpplet uttrycks ett djupt förakt inte bara för regeringens förslag till ny lärarutbildning utan i lika hög grad för grundskolans läroplan. Läroplanen betecknas som ”den definitiva riksolyckan i en serie katastrofer som kännetecknat svensk skolpolitik”. Jag vill fråga: Är Per Unckel och Jörgen Ullenhag beredda att ta avstånd från sådana uttalanden? Står moderata samlingspartiet och folkpartiet bakom läroplanens målformuleringar? Det är viktigt att vi får besked på de avgörande punkterna. Grundskolans roll är att förmedla kunskap och att fostra. I utskottet betänkande liksom i propositionen betonas på flera ställen att skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter. Lärarutbildningen måste utformas så att lärarna blir väl rustade för denna uppgift. Därom kan det inte behöva råda någon som helst tvekan eller några delade meningar. Det är bara av illvilja som någon kan betvivla dessa ambitioner. Skolan skall också främja den personliga och sociala utvecklingen hos de unga. Även för den uppgiften behöver läraren utbildning. Jag noterar emellertid när jag läser reservationerna att där inte finns ett ord om detta. Varför bortser moderaterna och folkpartisterna från denna grundskolans uppgift? Ändå är det obestridligen så att det finns ett direkt samband mellan det sociala klimat som råder vid en skola och skolans framgång som pedagogisk institution. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en stabilitet och trygghet i relationerna mellan lärare och elever i grundskolan. För att det skall vara möjligt måste läraren ha så pass många timmar i klassen att lärare och elever hinner lära känna varandra. En brist i nuvarande system är att lärarna på högstadiet möter samma elevgrupp vid så få tillfällen att dessa nödvändiga relationer ofta inte hinner etableras. Det problemet har man försökt bemästra i många fall genom att lägga ut undervisningen i flera ämnen för samma lärare. Därvid möter man emellertid ett annat allvarligt problem — lärarna har inte behörighet för alla de ämnen de sätts att undervisa i. Det är en av orsakerna till den omfattande s.k. kvackningen — dvs. undervisning av icke behörig lärare. I vissa ämnen är kvackningen skrämmande hög. För religionskunskap och samhällskunskap har redovisats ca 50 90. De förhållanden jag nu beskrivit utgör starka skäl för att ge lärare på grundskolans högstadium en bredare kompetens. Därmed stärks kontakterna mellan lärare och elever, och förekomsten av obehöriga lärare minskar. Detta är kvalitetshöjande insatser. Riksförbundet Hem och skola fäster i ett uttalande stor vikt vid dessa inslag i reformen. ”Framför allt vill vi betona värdet i att eleverna på högstadiet får färre lärare. Resultatet bör bli ett bättre arbetsklimat och därmed en positiv inlärningssituation”, anför Hem och skola. Det har riktats stark kritik mot förslaget att naturorienterande och samhällsorienterande ämnen skall ingå i fasta kombinationer i lärarutbildningen. Jag har svårt att förstå den kritiken. Det förefaller av debatten att döma som om varje annan kombination vore bättre. Märkligt nog accepteras de naturorienterande och samhällsorienterande kombinationerna som fördelningsalternativ upp till årskurs 6, men inte vidare. Begreppet blockundervisning har blivit ett fult ord i debatten. Avsiktligt synes kritikerna framställa detta som något avskyvärt. Det är då intressant att notera att i läroplanen finns inte begreppet blockundervisning. Däremot skrivs det rätt mycket om värdet av samverkan mellan flera ämnen och om ämnesövergripande undervisning. Var och en som har någon erfarenhet av pedagogiskt arbete vet att en sådan undervisningsmetod i många fall är pedagogiskt överlägsen en strikt ämnesbunden undervisning. Det bör inte heller råda någon tvekan om att läroplanen vill stimulera till ämnesövergripande arbetssätt där detta är pedagogiskt motiverat. Det innebär inte att de enskilda ämnena får suddas ut eller förlora sin roll. Utskottet betonar detta. Jörgen Ullenhag väljer att i reservation 4 och även här i debatten göra ett intressant citat från statsrådet Rodhes anförande i propositionen om läroplanen. I citatet sägs: ”Det ligger enligt min mening ett stort värde i en sådan samverkan över de traditionella ämnesgränserna. Jag har därför föreslagit att kursplanen i orienteringsämnena blir så utformad att den underlättar en sådan planering”. Så skrev statsrådet Rodhe i egenskap av företrädare för folkpartiet i den dåvarande regeringen. Nu undrar jag: Eftersom folkpartiet i regeringsställning hade insikt om att ämnessamverkan har stort värde och därför borde underlättas genom utformningen av läroplanen, varför kan inte folkpartiet i opposition medverka till att lärarutbildningen utformas så att ämnessamverkan i orienteringsämnena underlättas? Inte föreskrivs, men underlättas, säger jag. Kritikerna mot lärarutbildningsreformen hävdar att den försvårar övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Utskottet betonar att hinder inte får skapas för den som vill förvärva dubbel behörighet. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg de grundläggande skillnaderna mellan dessa båda skolformer. Gymnasieskolan är frivillig och starkt linjedelad. Grundskolan är däremot obligatorisk för alla och sammanhållen. Det är naturligtvis, som framhålls i centerns partimotion, värdefullt om det finns lärare i gymnasieskolan med erfarenhet från grundskolan och omvänt. Samtidigt skall man lägga märke till att det i praktiken är relativt sällan som en lärare för närvarande växlar mellan dessa skolformer. Vidare tycker jag att det bör kunna betraktas som en kvalitetsförstärkning om lärarutbildningen för resp. skolform får en inriktning som mer än för närvarande tar hänsyn till faktiska undervisningsuppgifter som den blivande läraren kommer att ställas inför. Låt mig också säga att åtgärder för att skapa bryggor mellan grundskolan och andra skolformer inte får utformas så att de skapar klyftor mellan olika stadier inom grundskolan. Sammanfattningsvis konstaterar jag att utbildningsutskottets förslag innebär en väsentlig förstärkning av lärarutbildningen för grundskolan. Förslaget står i överensstämmelse med principerna i regeringens proposition. För att nå en bred anslutning i riksdagen och ute i samhället har vi gjort förändringar i några icke oväsentliga avseenden. Därmed tillgodoses krav som centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna bedömt vara angelägna. Därmed bör också reformen kunna betraktas som en gemensam angelägenhet för de tre partier som står bakom uppgörelsen i utbildningsutskottet. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har valt konfrontationens väg. Jag beklagar det. I sin stridsiver har de valt att profilera sig — inte bara mot propositionen och utskottsmajoriteten utan också mot varandra. I alla väsentliga frågor i föreliggande betänkande har moderata samlingspartiet och folkpartiet skilda reservationer, vilket bör uppmärksammas. Jag konstaterar att moderaternas och folkpartisternas ställningstaganden tycks ha utformats mer utifrån partitaktiska spekulationer än av omsorg om grundskolans lärare och elever. Men skolreformer får inte bygga på demagogiska slagord. Eller för att anknyta till en formulering av Tage Erlander från tidigt 1950-tal — skolreformer får inte bli lekbollar för alla de vindar som stryker fram över opinionens hav. I utbildningspolitiken måste man försöka hålla en fast och målmedveten linje. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Får jag inleda med att yrka bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till utbildningsutskottets betänkande. "Georg Andersson beskrev i sitt anförande oppositionen gentemot det nu föreliggande förslaget till lärarutbildning ömsom som präglad av partitaktiska bevekelsegrunder, ömsom som bestående av mörkermän. Låt mig, herr talman, något analysera vari oppositionen egentligen består. Den består av ett av de två fackförbunden, nämligen Lärarnas riksförbund. Är dess företrädare mörkermän enligt socialdemokratiskt sätt att se det? Oppositionen består uppenbarligen också av betydande grupper av de vanliga medlemmarna i Sveriges lärarförbund — av alla dem som ringer och skriver och säger: Hur i hela friden har regeringen tänkt sig att vi arma lågoch mellanstadielärare skall klara av att undervisa från årskurs 1 t.o.m. årskurs 7? Mörkermän eller partitaktiker — stryk det som ej önskas! — är uppenbarligen också alla dem som jag nämnde i mitt inledningsanförande.

Är de alla mörkermän och partitaktiker? Har de ingen förmåga att själva bedöma vad de egentligen skriver under för papper? Alla dessa kritiker förenas i en samlad undran: Varför skall en ny lärarutbildning med nödvändighet behöva innebära att ämneskunskaperna i skolan blir mindre djupa än vad elever, lärare och föräldrar har rätt att kräva? Varför, frågar kritikerna, måste ny alltid innebära det samma som dålig, när socialdemokraterna förändrar skolan? Jag skulle till slut vilja fråga Georg Andersson: Vad gör Anna Maria Narti för fel, när hon hävdar att ämneskunskaperna nu har större betydelse än vad de hade för tio år sedan? Vari ligger hennes logiska och intellektuella felslut? För hon måste väl göra ett, annars skulle socialdemokraterna rimligtvis inte kunna förelägga riksdagen ett lärarutbildningsförslag av den karaktär vi nu diskuterar.

Herr talman! Först ett par mindre anmärkningar. Georg Andersson talar med emfas om att man i tidningen Äpplet bara talar om magistrar och inte om fröknar. Jag kan upplysa Georg Andersson om att det är fullt möjligt för en kvinna att vara magister, så den poängen var ingen poäng. Georg Andersson säger att en del tar i så att bälgen håller på att spricka, och sedan fortsätter han med att tala om illvilja, demagogiska slagord, falskt vittnesbörd, att vi förvaltar illa vad vi har gjort tidigare, osv. Tänk litet grand på den egna bälgen, herr Andersson, innan Ni angriper oss andra! Varsamhet med orden är nog bra. Folkpartiet och moderaterna är inte överens — ni har ju skilda reservationer, säger Georg Andersson ena stunden, och nästa säger han att folkpartiet är bara ett eko av högern. Georg Andersson får bestämma sig. Det kan ju inte vara på båda sätten samtidigt. Sanningen är den att vi har lagt fram ett eget förslag som jag har följt upp reservationsvägen i utskottet. Det är ett förslag som väl stämmer med vad folkpartiets företrädare genom decennierna har stått för i Sveriges riksdag. Det har ingenting med höger och vänster i och för sig att göra, Georg Andersson, att slå vakt om utbildningskvaliteten. Det har liberaler gjort i alla tider. Det finns också socialister som slår vakt om utbildningskvaliteten, liksom det finns konservativa som gör det. Sätt inte någon sorts högerstämpel på dem som talar om utbildningskvalitet, för då gör Georg Andersson ett fundamentalt misstag. Sedan frågar Georg Andersson om vår syn på grundskolan. Den är mycket väl känd. Vi ställer upp på läroplanen för grundskolan från 1980. Vi betonar liksom läroplanen kvalitetsfrågorna, för det var just dessa som lyftes fram i 1980 års läroplan för grundskolan. Vi menar att det förslag till lärarutbildning som vi har lagt fram följer upp läroplanen för grundskolan bättre än vad regeringsförslaget gör genom att vi sätter kvaliteten och kunskaperna i centrum, för det var just detta som skedde i läroplanen för grundskolan. Vad finns det, Georg Andersson, för någonting i läroplanen för grundskolan som inte står i överensstämmelse med det förslag till reformering av lärarutbildningen som folkpartiet har lagt fram? Det finns ingenting som inte stämmer. Det är en bättre uppföljning från vår sida än från regeringens av läroplanen för grundskolan. Vi tycker att grundskolan skall ha ett ansvar för alla elever, både för dem som presterar mindre och för dem som presterar mer. Vi ställer upp på läroplanen för grundskolan, även om vi tycker att man bör ytterligare förstärka kvaliteten genom att satsa mer på svenska och matematik och minska på fria aktiviteter. Där är en omsvängning på väg hos socialdemokraterna, såvitt jag förstår. Låt mig till sist, herr talman, fråga Georg Andersson: Vad är det för fel på principen att alla som står i katedern på grundskolan skall ha läst ett ämne i högskolan minst ett år? Vad är det för fel på den principen?

Herr talman! Jag vill tacka Jörgen Ullenhag för svaret beträffande folkpartiets inställning till läroplanens målformulering. Kvar står frågan till Per Unckel hur moderaterna står när det gäller läroplanen. Folkpartiet har, säger Jörgen Ullenhag, särat sig från moderaterna med särskilda reservationer. I grunden är inställningen densamma, men det finns tydligen en ambition från folkpartiet att visa någon egen profil. Den är nu svår att utläsa av reservationerna. Om jag får göra en personlig bedömning tror jag att vi skulle ha kunnat komma överens med folkpartiet, om inte anstormningen från moderaterna, eller högern, varit så stark. Inför den vek sig folkpartiet och svek en tradition när det gäller grundskolan och dess uppbyggnad. Sedan är det naturligtvis helt riktigt som Jörgen Ullenhag påpekar, att moderaterna inte har något monopol på kvalitet. Vi står för en mycket hög kvalitet. Jag har betonat att grundskolan har höga målsättningar och därför ställer höga krav på grundskolans lärare. Men denna lärarutbildning måste utformas för just grundskolan. Får jag också säga att lärarutbildning inte bara är fråga om ämneskunskap. Läraren är en pedagog. Utöver ämneskunskaper krävs förmåga att förmedla kunskaper. Lärarens specifika professionalism är att skapa intresse för skolans arbete, att ge nyckeln till kunskapskällor och väcka elevernas nyfikenhet och kunskapshunger. Att arbeta som lärare innebär också att kunna leda en grupp av elever, och det kräver speciella egenskaper och färdigheter. Detta måste lärarutbildningen också beakta och göra lärarkandidaterna rustade för. Jag tycker att den aspekten har kommit bort i debatten som blivit hårt fixerad vid poängtal för ämnesstudierna. Det är mot den bakgrunden man får se Jörgen Ullenhags envisa fråga: Vad är det för fel på 40 poäng? Det är inget fel. Vi föreslår nämligen att lärare som undervisar i de senare årskurserna har ca 40 poäng i flertalet ämnen. Det kan för ett enskilt ämne bli ca 20 poäng. Men det är alltså inget fel, utan det är fråga om att avväga resurserna för hur lång utbildning vi kan skapa för en lärare i grundskolan.

Herr talman! Georg Andersson frågar — för vilken debatt i ordningen kan jag inte minnas — vad moderaterna tycker om lärarutbildningen. Han skall få precis samma svar i denna debatt som han alltid får, nämligen att moderaterna står bakom läroplanen i alla de delar där vi inte yrkar på förändringar. Yrkandena finns i alla tidigare betänkanden som riksdagen under denna vårsession har att ta ställning till och dem som kommer på riksdagens bord under hösten. Jag frågade Georg Andersson i min förra replik vad ett antal bildade människor i det svenska samhället, som har blivit djupt upprörda över förslaget till ny lärarutbildning, gör för tankefel. Jag frågade om de var partitaktiker eller om de var mörkermän. Är man i Lärarnas riksförbund partitaktiker och mörkermän? Är den socialdemokratiske nationalekonomiprofessorn Nils Lundgren en partitaktiker för högern eller en mörkerman? Var hör Yngve Persson hemma någonstans? Är han också en partitaktiker, - Nr 160 eller en gammal mörkerman som inte förstår vad den nya skolan och den nya tiden egentligen kräver? 3 ä iz i - 4juni1985 Var hör socialdemokraten Göran Hägg hemma? Har han alldeles fel när han säger att när hela folket äntligen i form av grundskolans högstadium får tillgång till en riktig lärdomsskola skulle denna berövas allt det som gjorde den åtråvärd? Tänker alla dessa människor alldeles fel? Är det bara Georg Andersson, Hans Hellers och Lena Hjelm-Wallén som vet vad framtiden bär i sitt sköte? Och var hör Lars Gyllensten hemma? Är han mörkerman, eller är han partitaktiker? Är det inte möjligen så att en och annan kanske har tänkt något längre än vad regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen uppenbarligen har gjort? Eller är det inte möjligen så att en och annan kanske t.o.m. har varit utomlands för att se tendenserna ute i världen beträffande en av de avgörande frågor som bär upp det här förslaget, nämligen tanken på undervisning i block? Var i världen hittar man de erfarenheter som skulle tala till förmån för att den svenska skolan borde röra sig i denna riktning? I åtskilliga av de fall där man på socialdemokratiskt initiativ i andra länder har försökt sig på att introducera s.k. blockundervisning har man raskt insett att detta är en alldeles galen tanke. I Frankrike, där Georg Anderssons partivänner regerar landet, genomförs nu en rejäl förändring av det 1960 och 1970-talets flum som höll på att förstöra också den franska skolan. Mörkerman eller partitaktiker, vilken etikett sätter Georg Andersson på sin partivän och utbildningsminister i Frankrike? Till slut: Det är alldeles uppenbart att bortsett från alla de andra defekter som förslaget har passar det illa samman med den skolorganisation som det svenska samhället håller sig med. Många lärare ute i skolorna frågar sig, med all rätt, varför de skall tvingas genomgå en utbildning som de av skolorganisatoriska skäl aldrig får möjlighet att använda, samtidigt som de förmenas rätten till fördjupning i sådana ämnen som de faktiskt vill och behöver undervisa i.

Herr talman! Det är inget fel på principen att man skall ha läst ett ämne i ett år innan man står i katedern på grundskolans högstadium, säger Georg Andersson som svar på min fråga. Men felet med ert förslag från utbildningsutskottet är ju att ni just öppnar för att det skall bli möjligt att med bara en termins studier bakom sig stå i katedern på grundskolans högstadium. Det menar jag är ett stort fel. Det är ett av de fundamentala felen i det förslag som vi nu diskuterar. Jag vill påstå att det inte räcker att t.ex. ha läst historia i en termin vid universitet eller högskola för att kunna undervisa på grundskolans högstadium. Det räcker inte, Georg Andersson. Ett annat fundamentalt fel i ert förslag är att man spänner över alltför många årskurser. Jag vill hänvisa till de citat som jag läste upp om vad ett antal elever tycker om detta. Jag tror att de är talesmän för många som tycker 23 på samma sätt. En tredje avgörande brist i ert förslag är att man nu bryter upp sambandet i lärarutbildningen mellan gymnasiet och grundskolan. Just i en tid då gymnasiet har blivit en skola för alla släpper man sambandet. Det är ni socialdemokrater som inte hängt med i utvecklingen. Det är ni som inte är progressiva på detta område, Georg Andersson. Vårt förslag innebär att man skall ha en lärare med inriktning mot årskurserna 1-6 med starkare ämnesfördjupning, att man skall ha en ämneslärare med inriktning mot årskurserna 7-9 med minst ett års utbildning i varje undervisningsämne och möjlighet till fördjupning för ett och ett halvt års studier. Det senare kan man inte få annat än i undantagsfall med ert förslag. Vidare har jag sagt att man skall underlätta övergången från årskurs 6 till årskurs 7 genom möjlighet för lärare att följa upp eller hämta upp klasser. Vidare kräver vi en femårsplan för fortbildning av de lärare som i dag saknar behörighet. Vi slår fast att man skall bevara sambandet också i lärarutbildningen mellan grundskolan och gymnasieskolan. Låt mig, herr talman, slå fast till sist att det inte finns en stavelse i läroplansbeslutet som inte stämmer överens med de förslag som folkpartiet har lagt fram. Vårt förslag stämmer tvärtom bättre med läroplanens förslag, som just betonar kunskaper. Detta är god liberal politik. Det är ett egenvärde för oss att göra upp med socialdemokraterna om utbildningspolitiken. Det gör vi bara om vi tycker att det går att nå ett bra resultat. Det har vi inte tyckt i denna fråga. Ni betonar inte tillräckligt kvaliteten. Därför har vi lagt fram vårt eget förslag. Jag noterar vidare att Georg Andersson är något lugnare och inte använder lika starka ord i sin andra replik. Vi får se hur det blir i den sista. Han noterade också mitt mycket klara förord för läroplanen.

Herr talman! På förekommen anledning får jag säga att jag till alla delar står fast vid vad jag sade i mitt första anförande. Jörgen Ullenhag säger att det inte har något egenvärde att göra upp med socialdemokraterna. Jag har inte efterfrågat en uppgörelse på den grunden, men jag noterar att det tycks finnas något av ett egenvärde i att ligga så nära moderaterna som möjligt. Detta beklagar jag. Jag noterar vidare att Jörgen Ullenhag — vilket visserligen glädjer mig — verbalt ansluter sig till läroplanen och dess målformuleringar. Jag börjar emellertid befara att Jörgen Ullenhag inte har förstått grundskolereformen, när han med emfas slåss för att bibehålla ett ämneslärarsystem på grundskolans högstadium som var uppbyggt och anpassat till den gamla realskolan. Det är illa om profileringen från folkpartiet skulle bero på ett sådant fatalt missförstånd. Jag vill vidare säga till Jörgen Ullenhag att det faktiskt är så, att många lärare med mindre än 20 poängs ämnesstudier i dag undervisar på grundskolans högstadium. Det är bl.a. för att komma åt detta problem som vi nu föreslår en reformering av lärarutbildningen, med en breddad kompetens och med en förlängning av utbildningen. Tillmäter inte Jörgen Ullenhag detta någon betydelse i sammanhanget? Till Per Unckel vill jag säga att jag inte har talat om mörkermän. Jag har citerat ur tidskriften Äpplet och frågat om Per Unckel och Jörgen Ullenhag var beredda att ta avstånd från det förakt för grundskolans läroplan som kommer till uttryck i denna skrift. Från Per Unckel har jag i varje fall inte fått något sådant besked, och det är beklämmande. När det gäller frågan om hans anslutning till läroplanen ger han mycket undvikande svar. Jag har bara frågat: Står moderata samlingspartiet bakom de grundläggande målformuleringarna i läroplanen? På den punkten borde det inte vara svårt att svara ja eller nej. Vi kan hålla på länge med sifferexercis om lärarutbildningens längd och innehåll. Jag vill sammanfattningsvis ändå konstatera att det är marginella skillnader det är fråga om mellan våra ståndpunkter i detta hänseende. Kvar står emellertid frågan om bredden i lärarnas behörighet, om huruvida lärare i grundskolan skall kunna undervisa på olika stadier. Detta tycker jag är en viktig fråga, som vi måste ta ställning till utifrån grundskolans behov och krav.

Herr talman! Om man är vänlig skulle man kunna säga att Per Unckel gjorde sig skyldig till vissa överdrifter i sitt inledningsanförande. Dess värre är det nog fråga om en medveten desinformation. Knappast med ett ord berörde han utbildningsutskottets betänkande, det som vi skall behandla här i dag. Det är symtomatiskt att man i moderaternas inledande reservation inte nämner utskottsmajoriteten men väl regeringen och regeringens förslag på inte mindre än elva ställen. Den här medvetna desinformationen tar sig litet olika uttryck. Jag hade hoppats att vi skulle kunna föra en saklig debatt om innehållet i förslaget till ny lärarutbildning. Om Per Unckel för debatten utifrån utgångspunkten att detta är en totalintegrerad gröt, då har han kommit till fel debatt. Livsmedelspolitiken lär komma upp senare under veckan. Om man säger som Per Unckel gjorde — och jag antar att det var på fullt allvar — att det är illa om man i historieundervisningen i skolan inte får klart för sig att Napoleon var först vid Waterloo och inte Agnetha och Frida, och vad ABBA-gänget nu heter. Då måste man fråga sig: Tror Per Unckel på fullt allvar att dagens lärarutbildning eller den lärarutbildning vi kommer att få kommer att medverka till att historielärare ger sina elever dessa kunskaper? Tror Per Unckel på fullt allvar att det förhåller sig på det sättet i dagens grundskola? I så fall är det Per Unckels kunskaper om skolan som vi skall bekymra oss över. Eftersom Per Unckel gör sig till talesman för moderata samlingspartiet är det uppenbarligen hela moderata samlingspartiets kunskaper och uppfattningar om skolan det handlar om. Skall vi föra en seriös debatt måste vi faktiskt ta den här typen av påståenden på allvar. Per Unckel söker stöd i ett antal debattartiklar av diverse kulturskribenter. Då frågar man sig: Har Per Unckel inga egna uppfattningar och kunskaper om skolan? Han gör ett mycket stort nummer av uppropet om kunskap för skolan. Det förvånar inte mig att en mängd människor har skrivit under detta upprop, därför att som man ropar får man svar. Jag har läst detta upprop och i långa stycken skulle jag också kunna skriva under på det. Om man går ut till människor i största allmänhet och frågar om de tycker att det är viktigt att eleverna får goda kunskaper i skolan svarar de självfallet ja på den frågan. Det behövs inte några upprop för att komma fram till den sortens slutsatser. Herr talman! Jag skall ge en bakgrund till centerpartiets principiella ställningstaganden till frågan om en ny lärarutbildning för grundskolan. Under en lång följd av år har vi hävdat att de reformer som genomförts i skolan borde följas upp med en reformerad lärarutbildning. Dagens grundskola, som kännetecknas av en mycket hög grad av decentralisering med ett utpräglat lokalt ansvarstagande, ställer nya krav också på lärarna. Den nya läroplanen, som tillkom under en tid med borgerliga regeringar, bygger vidare på samma decentralistiska principer med utrymme för lokala tillval, lokalt utvecklingsarbete och ett förändrat arbetssätt. Att inte erkänna att alla dessa förändringar bör avspegla sig i lärarutbildningen, det är, herr talman, att avsvära sig allt ansvar för det som hänt under den svenska grundskolans utveckling de senaste tio åren. Ett sådant ställningstagande skulle kanske vara möjligt för ett ständigt oppositionsparti, men för partier som under samma period deltagit i regeringssamarbete och växelvis innehaft skolministerposten är det en omöjlig position. Centerpartiet har på ett tidigt stadium redovisat hur vi vill se utvecklingen. I vårt utbildningspolitiska handlingsprogram, antaget 1982, har vi sagt att vi vill ha en lärarutbildning för grundskolan som är en konsekvent yrkesutbildning. Vi har vidare sagt att vi vill ha lärare med en bredare kompetens, dvs. behörighet att undervisa i fler ämnen och över flera stadier för att överbrygga de i dag ganska drastiska stadieövergångarna. Dagens lärarutbildning medverkar ofta till en alltför snäv ämnesuppdelning, som leder till täta läraroch lokalbyten på högstadiet och som också medverkar till att eleverna får sina kunskaper uppdelade på ett sådant sätt att kunskaperna saknar förankring i deras egen verklighet. Dessa klara ställningstaganden har vi under de senaste åren här i riksdagen följt upp och vidareutvecklat i motioner om lärarutbildningen. Ingen har alltså behövt sväva i tvivelsmål om var centerpartiet stått i dessa frågor. När regeringspropositionen redovisades under riksmötets vårsession återkom vi med en partimotionen, som i långa stycken accepterar regeringspropositionen, eftersom den väl överensstämmer med de tidigare redovisade principerna — dock inte till alla delar. Vi ville därutöver ha klara markeringar i ett antal viktiga avsnitt, som jag skall återkomma till, och vi ville ha betydande kvalitetsförstärkningar. Dessa krav har vi utförligt motiverat i vår partimotion och vi har låtit kraven utmynna i åtta konkreta yrkanden, varav sju har resulterat i tillkännagivanden i utbildningsutskottets betänkande och det åttonde har blivit tillgodosett till hälften. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på att årskursspännvidden för lärare med utbildning för undervisning i senare årskurser med fördel hade kunnat vara något snävare. I övrigt har alltså centerpartiet fått igenom sina krav, och jag vågar påstå att vi därigenom får en betydligt bättre lärarutbildning än om regeringspropositionen hade fått passera riksdagen ograverad. Genom att utskottsmajoriteten nu följer centerförslaget i så måtto att man begränsar årskursspännvidden för de s.k. senarelärarna blir det alldeles nödvändigt att se till att även lärare för tidigare årskurser ges kompetens att undervisa i engelska. Detta har vi föreslagit i vår motion, och så kommer uppenbarligen också riksdagen att besluta. I övrigt torde det inte vara nödvändigt att orda så mycket om ”tidigarelärarna”, eftersom alla är tämligen överens om att förslaget i denna del är bra och att vi här får en mycket betydande kvalitetsförstärkning, som kommer hela grundskolan till del, även de senare årskurserna. Samtliga lärare för senare årskurser, med undantag för vissa praktiskt estetiska ämnen, kommer nu att få en utbildning omfattande 180 poäng, vilket innebär att ytterligare ett kvalitetskrav från centerpartiet nu blir tillgodosett. Därigenom är det fullt försvarligt att låta specialiseringarna mot naturresp. samhällsorientering omfatta fyra ämnen. Jag måste, herr talman, tillstå att jag har litet svårt att inse att skillnaden mellan vårt förslag och folkpartiets är så uppseendeväckande att det finns skäl att ifrågasätta de blivande lärarnas ämneskunskaper. När det gäller specialiseringen mot språk är de identiskt lika, och detsamma gäller de praktiskt estetiska ämnena, såväl i ettsom i tvåämnesutbildningen. I de naturoch samhällsorienterande specialiseringarna föreslår folkpartiet tre ämnen med 40 poäng och vi också tre ämnen med 40 poäng plus ytterligare ett ämne inom samma ämnesblock, som läses under ytterligare en termin. Inte kan väl läraren bli så mycket sämre därför att han eller hon får en längre utbildning och rimligtvis också därigenom mer kunskaper. Jörgen Ullenhag frågade vad det är för fel på principen att man har en utbildning omfattande tre ämnen om 40 poäng. Det är inget fel på den principen. Men, som jag nyss sade, inte blir läraren sämre om han eller hon därutöver studerar ett halvår till och skaffar sig ytterligare ämneskunskaper. Vi har den här typen av treämneskombinationer i dag, och Jörgen Ullenhag känner till de problem som finns när det gäller att lägga scheman så att alla kan få fullt tjänsteunderlag. Jörgen Ullenhag känner också till den mycket besvärande ”kvackningen”, dvs. att lärare undervisar i ämnen som de över huvud taget inte har någon utbildning i. Det bör då rimligen vara bättre att ge dem en bredare utbildning, som bättre svarar mot de krav och önskemål som skolan har. Som exempel kan nämnas alla de små högstadieskolor som vi har runt om i landet, framför allt i glesbygden, där det bara finns en klass i varje årskurs och där antalet lärare av naturliga skäl måste bli mycket begränsat. För dessa skolor är det en uppenbar fördel om lärarna har en bredare kompetens, dvs. att de kan undervisa i fler ämnen. Sifferexercisen, som jag tror att Georg Andersson kallade det för, när det gäller frågan om 20 eller 40 poäng kanske leder debatten litet snett. Varken i dagens eller, än mindre, i morgondagens lärarutbildning kommer det att handla om strikta block om 20 eller 40 poäng, utan det blir en mycket mera integrerad utbildning. Man kommer ju dessutom att vinna samläsningseffekter. Jag föredrar att i diskussionen om en ämneskombination med fyra ämnen tala om ett genomsnitt på minst 35 poäng per ämne. T.o.m. moderaterna har en ämneskombination som innehåller fyra ämnen, men de har då valt att kalla den utbildning som ger de sista 20 poängen för utbildning i stödämnen. Om det hade funnits ärliga ambitioner hos moderata samlingspartiet och folkpartiet, skulle det inte ha varit omöjligt att finna en mycket bred politisk bas för ett beslut om den framtida lärarutbildningen. Nu har man i stället valt att av partitaktiska skäl ställa sig vid sidan om, och det är att beklaga för skolans och för elevernas skull. Men jag förstår att rönnbären blev litet för sura. Det kostade på att ge centerpartiet rätt i så många stycken som det här skulle vara fråga om. Men om man nu inte vill tro på vad vi säger, så borde man kunna lyssna på den fackliga organisation som har att bevaka intressena för det största antalet av de lärare det här är fråga om. Jag syftar då, Per Unckel, på samma fackliga organisation som Per Unckel åberopade, dvs. Lärarnas riksförbund. LR har nämligen producerat en alldeles förträfflig skrift, som heter ”Lärarutbildning för kvalitet i undervisningen” och som är ett alternativt förslag till den promemoria som presenterades som en föregångare till regeringens proposition. I denna skrift sägs bl. a: ”Inom ramen för 180 poäng kan lärare utbildas i fyra ämnen. Fördelen med detta är att lärare därigenom lättare kan undervisa i ämnen de är behöriga i. En annan fördel kan vara att övergången mellan mellanstadiet och högstadiet underlättas genom att högstadielärare med bred utbildning har viss tjänstgöring på mellanstadiet. Lärarutbildning omfattande kombinationer i fyra ämnen skall alltid ha sin utgångspunkt i en treämneskombination, dvs. 160 poängs utbildning byggs på med ytterligare ett ämne om 20 poäng.

Det som nämndes i skriften om påbyggnadsutbildningar för att ge gymnasiekompetens överensstämmer med ett annat centerkrav, som också har blivit tillgodosett i utskottsbetänkandet. Jag måste i det sammanhanget notera att folkpartiets förslag innebär att de ämneslärare som man vill utbilda enligt folkpartiets modell skall ha endera en specialisering med inriktning mot undervisning på grundskolans högstadium eller en specialisering med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan. Det medför att det i lika stor — eller, om man så vill, liten — omfattning som när det gäller utskottsmajoritetens förslag krävs en komplettering för att uppnå den dubbla behörigheten i vissa ämnen. I andra ämnen har man behörigheten direkt och automatiskt. Jag har också litet svårt att förstå varför man gör ett sådant enormt stort nummer av sambandet mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vi har ett lokalmässigt samband i ett mycket stort antal låg-, mellanoch också högstadieskolor. Vi har grundskola på, om jag minns rätt, ca 4 000 olika ställen runt om i landet, men vi har inte mer än ett 80-tal fasta gymnasieskoleorter och därutöver gymnasieutbildning på ytterligare några ställen, men då företrädesvis yrkesutbildning. Integrationsmöjligheterna är alltså inte speciellt stora. Jag fortsätter att referera till Lärarnas riksförbund, som säger att ämneskombinationerna bör ses över utifrån att ”utbildningen i för skolväsendet mindre användbara kombinationer skall upphöra” — dvs. ett antal av dem vi har i dag — samt att utbildning skall ges i kombinationer där det är möjligt för de studerande att efter utbildning få arbete”. Det senare borde ge Per Unckel och moderata samlingspartiet en tankeställare. Att hävda, som moderaterna gör i sin reservation, att den enskilde lärarstuderandens eget intresse skall vara det enda som styr innehållet i ämneskombinationen är så naivt att det inte borde framföras av en ansvarig utbildningspolitiker. Det avslöjar på ett obarmhärtigt sätt att moderaternas skolpolitiker ingenting vet och ingenting kan om skolans behov av lärare eller om möjligheterna att organisera lärarutbildning. I frågan om möjliga ämneskombinationer gör utskottet en beställning hos regeringen och begär att denna skall återkomma till riksdagen efter att i planeringsarbetet ha prövat frågan om man inom studiegången kan byta ut något eller några ämnen mot ämnen ur en annan ämneskombination. Detta bör vara möjligt, även om man av praktiska skäl måste ta hänsyn till lärarutbildningens organisation. Så till frågan om fasta ämneskunskaper. Också här försöker man från reservanternas sida konstruera motsättningar som inte finns. I utskottsbetänkandet slås fast att lärarutbildningen skall utformas så, att den ger fasta kunskaper i de enskilda ämnen som ingår i grundskolans läroplan. Med hänvisning till centermotionen sägs också att kunskapsinhämtandet skall utgå från klart definierbara ämnen. Att skillnaderna inte är större framhävs av att reservanterna här som på flera andra ställen yrkar bifall till den centermotion som redan är tillgodosedd genom tillkännagivandet i majoritetstexten. På samma sätt väljer man att i flertalet reservationer polemisera, inte med utskottsmajoriteten, utan med det ursprungliga regeringsförslaget. Som jag redovisade inledningsvis är centerkraven i partimotionen 2892 i mycket hög grad tillgodosedda i utskottsbetänkandets majoritetstext. Att reservanterna nu trots detta väljer att hänga upp sina reservationsvis framförda synpunkter på yrkanden i samma centermotion tyder på en viss argumentnöd. Slutresultatet blir i ett flertal fall att både utskottsmajoriteten och reservanterna yrkar bifall till samma centermotion, och det är ju i sig ett gott betyg åt denna. Men det är samtidigt ett mått på att åsiktsskillnaderna i sak inte på långa vägar når upp till tonläget i den debatt som föregått beslutet. Frågan om goda ämneskunskaper och arbetssättet i skolan har gjorts till något av en huvudfråga i debatten. Detta har utskottet också tagit fasta på och bemödat sig om så klarläggande skrivningar som möjligt. Ibland verkar dock detta ha gått reservanterna förbi. Det finns formuleringar i vissa reservationer som gör det berättigat att ställa frågan huruvida reservanterna har läst utskottsbetänkandets majoritetstext.

Vidare skriver utskottet: ”I skolans läroplan är vad som i den sägs om de allmänna målen för skolarbetet centralt. I målen ingår uppgiften att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter samt att främja den personliga och sociala utveckling hos de unga, som samhället vill stimulera genom verksamheten i skolan. Det är viktigt att det inom lärarutbildningen ges tillräckligt utrymme för utbildning i alla delar av skolans arbete. Detta bör komma till uttryck i utbildningsplanen.” Detta är, herr talman, klara besked i ett antal centrala frågor. Jag har redan ställt frågan, men den förtjänar att upprepas: Vad har reservanterna från folkpartiet och moderaterna att invända mot dessa skrivningar? Då menar jag sakliga invändningar och inte retorisk polemik mot ett regeringsförslag som nu i väsentliga stycken ersatts med ett utskottsbetänkande. Har man invändningar, bör dessa resas mot det utskottet skriver och inte mot någonting annat. Till sist några ord om fortbildningen, eller låt oss hellre säga kompletteringsutbildningen av redan i dag verksamma lärare. I centermotionen har vi pekat på att den åtgärden är den mest angelägna, om man menar allvar med kravet på goda ämneskunskper och på kvalitet i undervisningen. Också här kan man konstatera att vi är tämligen överens — det gäller samtliga partier — om behovet och om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med en plan över hur detta skall gå till. Även här kan det dock finnas vissa smärre skillnader i inriktningen och i fråga om den takt i vilken utbildningsinsatserna skall genomföras. Till dem som nu är mest angelägna skulle jag vilja ställa frågan på följande sätt. I samband med behandlingen av budgetpropositionen tidigare under våren föreslog centern att 10 milj.kr. skulle reserveras för detta ändamål redan för det kommande budgetåret. Då var det inget annat parti som ställde upp på centerlinjen! Frågan är: Varför? Hade man gjort det, hade vi haft betydligt större möjligheter att snabbt komma i gång med en angelägen uppgift. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Larz Johansson har utmanat mig till debatt i de frågor som jag redan har debatterat med Georg Andersson. Jag tänker därför inte anta Larz Johanssons utmaning. Dessutom tror jag att en debatt oss emellan knappast gagnar de allmänna strävanden som vi moderater har gemensamma med flertalet centerpartister. Jag låter nöja mig med kommentaren att det inte är utan att man saknar P.O. Sundman. Jag tror nämligen inte att det hade låtit i dagens debatt som det hittills har gjort om P.O. Sundman alltjämt hade varit ledamot av Sveriges riksdag. Inte heller tror jag att det hade låtit på detta vis, om centerns kommunkretsordförande i Linköping, lärarutbildaren Bengt Bratt, hade varit ledamot av kammaren. Bengt Bratt har kallat den lärarutbildning som vi nu är i färd med att fatta beslut om för en kulturell kollaps. Jag måste medge att Bengt Bratt har avsevärt mycket mera rätt i sin karakteristik av propositionen än Larz Johansson har i den karakteristik som han gjorde i sitt anförande.
Herr talman! Det blir ibland vissa övertoner i den politiska debatten. Jag tycker nog att Larz Johansson på en punkt gjorde sig skyldig till just övertoner. Han sade nämligen att folkpartiet och moderaterna agerar av partitaktiska skäl medan centerpartiet och socialdemokraterna har ärliga ambitioner. Jag vill gärna säga att jag tror att Larz Johansson och övriga inom centerpartiet har ärliga ambitioner. Låt oss därför i stället diskutera sakfrågorna. Inte heller jag hade egentligen tänkt att ta upp någon polemik mot Larz Johansson. Men jag kände mig föranlåten att göra det, eftersom han ställde direkta frågor till mig och inlät sig på polemik mot folkpartiets förslag. Jag vill således göra ett par stillsamma konstateranden. Först och främst vill jag framhålla att det väckte stor förvåning hos oss att centerpartiet i sin motion lade sig så nära regeringsförslaget som man gjorde. Men det väckte ännu större förvåning att man under utskottsbehandlingen i stället för att närma sig folkpartiet närmade sig socialdemokraterna ytterligare och gick ifrån sitt förslag om stadiespännvidden. Man gick från fem till nio vad gäller årskurserna ned till fyran. På några punkter finns det viktiga skillnader mellan folkpartiet och centern. Eftersom Larz Johansson frågar om den saken, skall jag svara. För det första innebär vårt alternativ att vi föreslår att det skall finnas en klar garanti för att varje lärare som undervisar på högstadiet skall ha fått utbildning under minst ett år vid högskolan. Det föreslår inte centerpartiet. Vi har dessutom föreslagit att dessa lärare skall ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper och att vi skall underlätta det, så att de också kan undervisa på grundskolans högstadium, efter att ha fått utbildning i ett ämne i 1,5 år. Den andra huvudskillnaden gäller stadiespännvidden, där vi menar att centerpartiet gick för långt i sin motion och tyvärr gick åt fel håll under utskottsbehandlingen, som jag tidigare har talat om. Den tredje skillnaden är att vi är kritiska mot att centerpartiet bryter ett viktigt samband i lärarutbildningen när det gäller gymnasieskolan och grundskolans högstadium. I en tid när gymnasieskolan omspänner nästan alla elever anser vi att detta är fel. Vårt förslag innebär att det är lätt att komplettera för en lärare som är inriktad mot grundskolans högstadium. Väljer han eller hon fördjupningen med 60 poäng, är det sedan mycket lätt att komplettera ytterligare ett ämne och dessutom bli behörig för undervisning i gymnasieskolan. Det är en klar förtjänst med vårt förslag i motsats till centerförslaget.

Herr talman! Jag måste säga att jag hyser en motvillig beundran för Per Unckels förmåga att vid varje tillfälle när vi skall föra en utbildningspolitisk debatt här i kammaren krypa undan den sakliga debatten och i stället söka stöd, som han nu återigen gjorde, hos diverse debattörer i massmedia. Det har faktiskt också förekommit ett och annat inlägg som stöder majoritetens förslag, även om hälsan som vanligt tiger still. Det har förekommit att vi som har arbetat med detta ärende har fått ett och annat brev från människor med bred erfarenhet både från skolarbete och från lärarutbildning som också tycker att det är ett bra förslag. Vi har haft ett antal uppvaktningar i utbildningsutskottet där jag gissar att fördelningen mellan dem som har varit klart positiva och dem som har varit klart negativa är ungefär fifty-fifty. Men jag förstår, som sagt, att Per Unckel denna gång, precis som vid alla andra tillfällen, avstår från att ta debatt om det sakliga innehållet. Jag är lika övertygad som jag har varit tidigare om att det inte beror på att den goda viljan saknas. Jörgen Ullenhag säger att det finns vissa skillnader mellan centerpartiets och folkpartiets förslag. Jag har försökt att visa Jörgen Ullenhag att dessa skillnader de facto är mycket små. På den enda punkt där alternativen skiljer sig åt säger folkpartiet att man vill ha en lärarutbildning i de samhällsoch naturorienterande ämnena där de studerande får en utbildning i tre ämnen å 40 poäng. Vi föreslår därutöver ett fjärde ämne som skulle omfatta, i varje fall med en teoretisk beräkning, 20 poäng. Fortfarande har jag, Jörgen Ullenhag, mycket svårt att förstå att detta skulle innebära att lärarna får sämre ämneskunskaper. Om en lärare utbildar sig ytterligare under ett halvt år bör han rimligen få mer kunskaper än han hade tidigare. Dessutom blir denne lärare därigenom betydligt mera användbar i grundskolan och vederbörandes möjligheter att få ett arbete efter utbildningen ökar, något som inte heller är oväsentligt. Det återstår för Jörgen Ullenhag att visa på vilket sätt sambandet mellan grundskolan och gymnasieskolan skulle öka med folkpartiets förslag. Både folkpartiet och utskottsmajoriteten säger att denna fråga är viktig och att vi skall ge kompletteringsmöjligheter för dem som har den grundläggande utbildningen att också skaffa sig behörighet för gymnasieskolan. Det finns i praktiken inga skillnader mellan folkpartiet och majoriteten på denna punkt.
Herr talman! Larz Johansson och Georg Andersson har på ett mycket klart och redigt sätt redogjort för detta betänkandes innehåll och dess detaljer, så jag skall inte gå in närmare på det. Waterloo — var det ABBA eller Napoleon som var där först, frågar Per Unckel. Var det Wellington eller preussarna som var där före Napoleon? Var det inte så att Wellington slogs söder om Waterloo? Så det var inget slag vid Waterloo. Får man tro vissa teorier om reinkarnation, herr talman, kan det mycket väl vara så att ABBA var där först. Det är inte så enkelt här i världen, Per Unckel. Herr talman! Den debatt som förts i samband med regeringens förslag till ny lärarutbildning för grundskolan har till stor del präglats av målandet av en viss potentat på väggen. Drar man ut den negativistiska kritiken till sin yttersta spets och konsekvens, skulle det beslut vi här i dag kommer att fatta om en ny lärarutbildning för grundskolan helt sakna sans och vett. Det hart.ex. från moderat sida, i olika debatter ute i landet, sagts att om man kommer i regeringsställning skall man ”riva upp hela rasket”. Vad är då detta rask? Såvitt jag förstår måste det vara motsatsen till det moderata förslaget och reservationen som bifogats det betänkande vi nu behandlar. Tydligen skall förslaget uppfattas som principiellt. Låt oss då göra det experimentet att vi gör en motsats av den första delen av moderaternas s.k. principiella reservation, nr 1. Då skulle majoritetens förslag och det beslut riksdagen kommer att fatta senare i dag låta ungefär så här: ”Läraren är en meningslös länk mellan eleven och det kunskapsarv som har byggts upp under generationer. Det gör lärarens roll ansvarslös. Lärarutbildningen är ett av de oviktigaste medlen för att säkerställa att skolan förmår motsvara de förväntningar som ställs på den. Till kunskap finns genvägar. Den kan hämtas från slutet. En oföränderlig värld minskar behovet av att lära sig det ändå absolut föränderliga. Kunskap om grunderna är onödiga för att senare kunna lära mera. De kunskaper och färdigheter eleverna behöver måste förmedlas inom en lös struktur. Sker inte detta blir undervisningen begriplig. Obegriplighet är i sin tur en förutsättning för varaktig kunskap. Strukturerad inlärning blir ytlig och obeständig. Det är inte av detta skäl de enskilda ämnena behövs.” Jag slutar min motsatsläsning av den moderata principiella reservationen här. Att just läsa den moderata reservationen på detta motsatta sätt kan vara ett sätt att få fram graden av sans i denna. Var och en får avgöra denna grad. Herr talman! Införandet av en sammanhållen grundskola har varit ett av de krav på utbildningens område som historiskt sett kännetecknat svensk arbetarrörelse. Det kommunistiska partiet har stött dessa strävanden. Vår utgångspunkt har varit att det kapitalistiska samhällets orättvisor och klasskillnader slår igenom även på utbildningspolitikens område. Detta innebär bl.a. att vad som i dag på många håll uppfattas som brister i skolans verksamhet i själva verket till stor del inte är annat än konsekvenser av just det förhållandet att vi har att göra med en skola i ett klassamhälle. Det innebär emellertid inte att varje förändring är meningslös eller endast utgör ett fördöljande av verkligheten. Ett medel för att lyfta fram verkligheten i ett ljus av möjlig förändring är lärarutbildningen. Här kommer frågan om baskunskaper och basfärdigheter in i skolans undervisning. Vpk menar att ämnesövergripande baskunskaper och ämnesanknutna basfärdigheter inom skolans undervisning och i lärarutbildning är viktiga. Märk väl att vi gör den distinktionen att baskunskaper skall vara ämnesövergripande och basfärdigheter ser vi som naturligt ämnesanknutna. Vi tar däremot avstånd från ett basfärdighetsbegrepp som koncentrerats kring ämnen som läsning, skrivning och räkning. Diskussion om basfärdigheterna har enligt vår uppfattning präglats av en alltför defensiv hållning. Under de nio år alla barn skall vistas i skolan borde det vara möjligt att förmedla färdigheter och kunskaper i betydligt rikare omfattning än vad som nu är fallet. Varken vetenskapliga, ekonomiska eller sociala skäl talar mot tanken att det är möjligt och rimligt att avsevärt höja kvaliteten i skolarbetet. Den defensiva hållningen, som till sin konsekvens får att vissa elevgrupper i stort sett får hålla till godo med elementär träning och i övrigt erbjuds sysselsättningsterapi, måste brytas. Annars får dessa elever lära sig just det att de inte kan lära sig någonting. Den nödvändiga kvalitetshöjningen måste gälla framför allt de ämnesområden och det innehåll som knyter an till dessa elevgruppers levnadsförhållanden och historiska uppgifter. Lärarutbildningen skall alltså bidra till att skolan erbjuder teoretiskt hållbara och vetenskapligt grundade förklaringar till de olika förhållanden som elever möter utanför skolan. En lärarutbildning skall med andra ord bidra till att vidareutveckla och förmedla kunskap för analys och förståelse av världen och samhället. Kunskapsstoffet i lärarutbildningen och i skolans undervisning får alltså inte reduceras till basfärdigheter som fritt svävande öar i ett universum. Kunskapsinnehållet skall kunna omvandlas i progressiv riktning, och vetandet skall kunna ökas. Lärarnas utbildning spelar en roll för skolan och elevernas möjlighet till kunskapsinhämtande och kunskapsbehandling i och utanför skolan. Detta ställer krav på både teoretiska och praktiska avsnitt i lärarutbildningen. Att arbeta med barn och ungdomar kräver stor varsamhet och kunskap. Det är inget fixt och färdigt material man handskas med. Det är människor i snabb utveckling — en utveckling vars form och grad betingas av många faktorer. Ur sitt eget liv, dess status i dåtid och nutid, hämtar också den unga människan sin erfarenhet. Det är i denna mylla kunskap kan få sin näring och bära frukt. g Det finns i dag i Sverige en rörelse som kallar sig kunskapsrörelsen. Den är till vissa delar väldigt falsk. Den går till storms mot vad man kallar för flummighet i skolan, och den värnar om kunskap. Vem är det som inte värnar om kunskap? Men kunskapen kan ju inte stå isolerad. Kunskapen och dess värde — om man har kunskap eller inte — beror ju på vilket bildningsideal som gäller. Här har denna rörelse klara brister. Bildningsprocessen hos människan kan vara livslång, om sanningen får upptäckas genom erfarenhet och livsbetingelser. Om sanningen får bekräftas och utvecklas, så kan sinnlig kunskap utvecklas aktivt till rationell kunskap. Jag tycker, fru talman, att det här förslaget kan anses vara ett steg i den riktningen. Vi får som ansvariga utbildningspolitiker tillfälle att återkomma mer i detalj och mera konkret till förslaget om ny lärarutbildning i grundskolan. På den punkten bl.a. har utskottet tillstyrkt vpk:s förslag, och jag vill för min del medverka till att det blir en bra utbildning för lärare i grundskolan. Mot denna bakgrund har vi från vpk:s sida valt att inta en konstruktiv kritisk hållning till regeringens proposition och ställt oss bakom det förslag som nu behandlas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande 1984/85:31.

Fru talman! Vad är en bra lärare? Det är den frågan som dagens debatt ytterst handlar om. En bra lärare har goda kunskaper i de ämnen han eller hon undervisar i. En bra lärare vet också vilka delar av de olika ämnena som är relevant kunskap i olika årskurser. Han eller hon vet också hur man förmedlar kunskaper till barn och ungdomar i olika åldrar. En bra lärare har vidare förmåga att se till att eleverna förstår och verkligen tillägnar sig kunskaper. Han eller hon har förståelse för barns utveckling och förutsättningarna för inlärning. En bra lärare förstår barn med särskilda problem och behov. Han eller hon har förmåga att se till att även sådana barn tillägnar sig de kunskaper som alla har rätt till och behov av. En bra lärare har lust och intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Han eller hon har också sådana personliga egenskaper som gör honom eller henne lämplig för läraryrket. Sådana personliga egenskaper kan man dess värre inte skaffa sig genom utbildning, oavsett dess längd eller innehåll. Men det är utbildningen som ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa bästa möjliga kompetens för läraryrkdet, genom en lämplig kombination av ämnesteori, pedagogik, metodik och praktik. Varför behöver då lärarutbildningen reformeras? Det finns två huvudsakliga skäl för detta. För det första behövs en förstärkning av utbildningens kvalitet. För det andra är det naturligt att reformbesluten om grundskolan också följs upp i fråga om utbildningen av lärare. Fru talman! Det finns en viktig tradition i svensk utbildningspolitik, att stora beslut inom skolans område fattas med en bred parlamentarisk förankring. Förändringar inom utbildningsområdet tar ofta lång tid att genomföra. Deras räckvidd är mycket långsiktig. Det är nödvändigt att alla som berörs får klara besked om vilka spelregler som kommer att gälla och om att dessa spelregler ligger fast. Det är med tillfredsställelse man nu kan konstatera att reformeringen av lärarutbildningen för grundskolan fullföljer den goda traditionen. Den breda förankringen av reformen i riksdagen som uppnåtts trots en mycket högröstad debatt, där allt har gjorts för att smutskasta förslaget till ny lärarutbildning, är jag väldigt glad för. Det är beklagligt att moderaterna valt att falla in i denna slentrianmässiga kritik. Men detta är man ändå ganska vad vid i utbildningsdebatten och här i riksdagen. Mera förvånande — och trist — är att folkpartiet övergivit sina traditioner på skolpolitikens område och nu gör gemensam sak med moderaterna. I sak innebär det förslag till beslut som utbildningsutskottets majoritet förelägger riksdagen en mycket betydande förstärkning av lärarutbildningens kvalitet. I sak innebär det också att vi mer än två decennier efter grundskolereformen äntligen får en lärarutbildning som är anpassad till grundskolans egna behov. Utrymmet för ämnesstudier för lärare i de tidigare årskurserna mer än fördubblas. Dessutom öppnas möjligheter till fördjupning och specialisering som hittills saknats. För lärare i de senare årskurserna blir utrymmet för ämnesstudier större än för de nuvarande ämneslärarna. Vi får lärare som är bättre förberedda att undervisa i svenska och matematik i de lägre årskurserna. Därmed får vi förutsättningar att lösa de problem med otillräckliga kunskaper i dessa ämnen på lågstadiet och mellanstadiet som vi kunnat observera en tid. De problem med kunskapsnivån i matematik vid övergången till högstadiet som påvisats inom IEA projektet kommer nu att kunna åtgärdas. Vi får lärare som kan följa eleverna under längre tid än tre år. Detta ger möjlighet att anpassa undervisningen till de enskilda elevernas utvecklingsnivå. Förutsättningar skapas för en mindre splittrad arbetssituation på högstadiet, för både lärare och elever. Relationerna mellan elev och lärare kommer att bli stabilare. Den oro som är ett av högstadiets problem kan minska. Vi får en lärarutbildning som skapar förutsättningar för en mera flexibel tjänsteorganisation för lärarna. Detta ger bättre möjligheter att även för skolor i glesbygden och andra små skolor möta de problem som ett sviktande elevunderlag skapar. Genom dessa förändringar i lärarutbildningen får vi — enligt min mening — en god yrkesutbildning, avpassad för den moderna grundskolan, och därmed lärare som är bättre förberedda för sin viktiga yrkesroll. Fru talman! Jag vill nu ta upp några av de invändningar som rests mot propositionen och mot utskottsmajoriteten. De rör dels den dubbla behörig Moderaterna, liksom folkpartiet, betonar mycket starkt sambandet mellan högstadiet och gymnasieskolan. Detta är enligt dem ett skäl för att bibehålla den dubbla behörigheten. Enligt min mening bortser de i sitt resonemang från flera väsentliga fakta. För det första har vi i dag problem i övergången till gymnasieskolan. Dessa problem behandlade jag utförligt i fjolårets proposition om gymnasieskola i utveckling. Det faktum att vi i dag har ämneslärare med dubbel behörighet har alltså inte utgjort någon garanti för att man skall slippa dessa problem. I stället måste alla lärare skaffa sig ökad kunskap om den skolform som de inte arbetar i. För det andra bortser moderaterna och folkpartiet från att gymnasieskolan inte bara utgörs av teoretiska linjer där ämneslärare dominerar. Samband med de yrkesinriktade gymnasielinjerna skapas inte genom ämneslärare som har dubbel behörighet. För det tredje är sambanden med gymnasieskolan inget som helst skäl för att ytterligare bredda och fördjupa det ”dike” mellan mellanstadiet och högstadiet som redan nu är för stort. Nödvändigheten av den dubbla behörigheten kan inte härledas ur skolans behov, men väl ur traditionen; uppdelningen mellan den gamla folkskolan och realskolan konserveras inom grundskolans ram. Att lärarutbildningen för grundskolan skiljs från gymnasielärarutbildningen öppnar nya möjligheter att förstärka den sistnämnda. Ämneskombinationerna i lärarutbildningen för gymnasieskolan kan nu anpassas till denna skolform och dess behov. Utrymme skapas därmed för ökat ämnesdjup. Den fråga som större delen av diskussionen kring förslaget till ny lärarutbildning kretsat kring gäller ämneskombinationerna i inriktningarna mot naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnen för de senare årskurserna. Låt mig först konstatera att skillnaden i sak mellan majoriteten och reservationerna är om det skall vara möjligt att kombinera fyra ämnen eller tre. Moderaterna och folkpartiet kan tänka sig en lärarutbildning för högstadiet med tre ämnen om vardera 40 poäng. Utskottsmajoriteten vill därutöver tillföra ett fjärde ämne, i vilket då skulle krävas 20 poäng. När man blåser upp den här skillnaden till den storlek som man försöker göra i debatten, har det väldigt litet med verkligheten att göra. Friheten för den enskilde studerande att själv bestämma sin ämneskombination är ett annat återkommande tema. Det låter ju fint, men problemet är att de som utbildas till lärare skall ha jobb efter utbildningen. Då måste ämneskombinationerna i lärarutbildningen ha ett samband med hur tjänsterna ser ut ute i skolorna. Det är bristen på ett sådant samband som leder till vad som ibland kallas ”kvackning”', det vill säga att utbildningen has om hand av obehöriga lärare, någonting som naturligtvis inte är bra. Det är viktigt att vi försöker åstadkomma en ändring på den punkten. Ett minimikrav för en ny lärarutbildning bör vara, anser jag, att den skall utformas med hänsyn till vilka ämneskombinationer som skolan faktiskt behöver. De problem och den oro som den splittrade arbetssituationen på högstadiet för med sig beör inte moderaterna med ett ord. De vill tvärtom ytterligare öka ämnessplittringen, som orsakar så mycket av dagens problem. Antalet lärare kring den enskilde eleven skulle med moderaternas förslag öka i stället för att minska. Fru talman! Naturligtvis finns det alltid olika åsikter om vad som är lämpligast i fråga om balansen mellan olika delar av en utbildning, kombinationer av ämnen, längd på utbildningen, osv. Men skillnaderna i åsikter borde kunna diskuteras sakligt och nyanserat. I fråga om lärarutbildningen är skillnaderna i sak faktiskt av den storleksordningen att den upphetsade debatt som förs, särskilt i massmedia, är obegriplig. Per Unckel åberopar gärna som stöd för sin uppfattning diverse protester som riktats mot propositionen i form av artiklar, upprop osv. Jag vill bara göra den kommentaren till alla de protesterna att när man tar del av dem finner man att den bild av propositionen som utmålats har mycket litet att göra med vad som verkligen står i propositionen. Ett annat konstaterande som jag gör är att många av de mycket högröstade kritikerna inte ens brytt sig om att läsa förslaget. Vad de argumenterar emot är alltså en falsk bild av förslaget, och då kan de naturligtvis ägna sig åt en mycket hårdför kritik. Jag har länge trott att debatter av den typen framför allt skulle föras i massmedia och att vi i riksdagen, när vi skall fatta beslut, skulle hålla oss till sakligheten. Men tyvärr har Per Unckel i dag fört vidare denna ytliga och slagordsmässiga debatt. Jag tycker att det rimmar mycket illa med de honnörsord som Per Unckel och andra gärna använder, nämligen kvalitet, kunskap, fördjupning osv. Man kan alltså lätt få intycket av retoriken i debatten att det handlar om mycket stora åsiktsskillnader, men det är inte så, i varje fall inte här i riksdagen. Men moderaterna och folkpartiet har tydligen ett väldigt stort behov av att göra lärarutbildningen till en stridsfråga. För min del vill jag konstatera att den proposition jag signerat på alla principiellt viktiga punkter har vunnit bred anslutning i utbildningsutskottet. På en väsentlig punkt har utskottet gjort en annan bedömning än den jag gjorde i propositionen, nämligen i fråga om längden på inriktningarna mot samhällsorienterande resp. naturorienterande ämnen för de senare årskurserna. Där har utskottsmajoriteten ökat på utbildningens längd med 20 poäng till 180. Självfallet är det en fördel för utbildningens kvalitet om det blir utrymme för 40 poäng i tre ämnen i stället för i två. Men problemet är att den extra terminen inte är gratis. Den måste finansieras, som alla andra förlängningar av utbildningslinjer. Önskemålen om sådana förlängningar är många inom högskolan. Varje förlängning innebär att utrymmet för andra satsningar i högskolan minskar. I dag vill jag på denna punkt bara konstatera att utskottet med varm Nr 160 hand överlåtit frågan om finansieringen till regeringen. ä ES 2 Tisdagen den Också vad gäller fortbildning av nu yrkesverksamma lärare har utskottet 4 juni 1985 gjort en markering. I huvudsak delar jag utskottets mening att det behövs en fortbildningsplan. Men också här är tyvärr finansieringen bortglömd, och här Lärarutbildning kommer det att gälla mycket stora summor. förgrundskolan Fru talman! Den breda uppslutning som nu finns kring reformerad EN lärarutbildning är jag mycket glad för. Redan 1974 skrev jag direktiv till lärarutbildningsutredningen, dvs. för elva år sedan. Och jag har sedan dess mycket nära följt frågan. Jag känner i dag mycket stor tillfredsställelse över att beslut nu kommer att fattas om en ny lärarutbildning för grundskolan.

Fru talman! Utbildningsministern avslutade sitt anförande med att uttala sin glädje över att det arbete hon igångsatte med en ny lärarutbildning på 1970-talet nu är på väg att fullbordas. Jag vågar påstå att det finns en och annan, både i och utanför denna kammare, som inte är fullt så förtjust över utbildningsministerns framgångar i detta hänseende. Lena Hjelm-Wallén understryker att det finns en tradition av politisk enighet kring större utbildningspolitiska förändringar. Sedan gör hon det viktiga tillägget ”i riksdagen”. Jag använde en stor del av mitt inledningsanförande till att peka på att enigheten i det svenska samhället om det förslag utbildningsministern fört fram till riksdagen inte är lika påfallande som den är här i dag mellan socialdemokraterna, centern och vpk. Utbildningsministerns svar till alla dem som kritiserat hennes förslag blir nu: De har missuppfattat vad jag säger. Grattis Jan Myrdal — du kan inte läsa innantill! Grattis Svenska akademins ständige sekreterare — du förstår inte vad du läser! Grattis Nils Lundgren, socialdemokratisk professor — du begriper inte utbildningspolitik! Detta kan inte Lena Hjelm-Wallén mena — att alla kritiker, som säger att det förslag vi nu debatterar kommer att innebära sämre ämneskunskaper för framtidens elever, har antingen missuppfattat eller inte begripit vad de läst! Folk utanför denna kammare är väl så förnuftiga som människorna i den, utbildningsministern. Jag tror att det svenska skolsystemet hade mått väl av om vi som jobbat med politik under de senaste årtiondena hade lyssnat mera på dem som från utsidan varit beredda att kritisera de utbildningsreformer som vi här på insidan genomfört. Det hade varit bra om vi lyssnat mera till intellektuella, till elever, till föräldrar och till alldeles vanliga lärare, som långt tidigare än Sveriges riksdag insett vart den svenska skolan är på väg. Så till detta med ämneskombinationerna. Lena Hjelm-Wallén visade i sin diskussion om ämneskombinationerna att hon inte förstått vari skillnaden mellan moderaterna och socialdemokraterna ligger. Vi vill inte ha en totalintegrerad högstadielärarutbildning. Vi vill att de lärare som skall undervisa på högstadiet skall få utbildning i de ämnen de senare skall undervisa i. De får då välja själva hur många ämnen de vill undervisa i och därmed hur många ämnen de skall utbilda sig i för att bli 39 kompetenta. Utbildningsministerns utgångspunkt är att vi skall ha en totalintegrerad lärarutbildning därför att lärarna i skolan skall undervisa i block. Det skall finnas, som hon säger, ett samband mellan tjänsternas konstruktion och lärarutbildningens utformning. Vad är det för fel, utbildningsministern, med att ge lärarna möjlighet att utbilda sig i det de faktiskt vill undervisa i utan pekpinnar från lärarutbildare eller från Sveriges riksdag?

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för hennes omdömen om folkpartiets förslag. Förvånande och trist, sade utbildningsministern. Jag hade blivit djupt bekymrad om Sveriges nuvarande utbildningsminister inte hade varit kritisk mot folkpartiets förslag. Sanningen är ju den att det under de tre år som Lena Hjelm-Wallén har haft ansvaret för svensk högskolepolitik — det här är ju också en del av högskolepolitiken — funnits rader av exempel på förslag som har gått åt alldeles fel håll och som angripit kvaliteten istället för att förstärka den. Jag skall gärna vid ett annat tillfälle ta upp en rad exempel på detta. Tack och lov har vi i fråga efter fråga tidigare i riksdagen kunnat korrigera de illa genomtänkta förslag som har lagts fram. Sedan, fru talman, tycker jag att socialdemokraterna måste bestämma sig för någon form av strategi i denna debatt — i helhetens intresse. Ena stunden står utbildningsutskottets ordförande här i talarstolen och säger att folkpartiet sviker grundskolan. Så säger utbildningsministern att vårt förslag är trist och förvånande och t.o.m. går längre. Detta säger man ena gången. Nästa gång är utbildningsministerns budskap att skillnaderna egentligen inte alls är så stora. Debatten har varit alldeles felaktig, man har förstorat skillnaderna. Hur är det nu, fru utbildningsminister, är det stora skillnader eller inte? Är det en eländig politik som vi för genom att vi vågar ha ett eget förslag som vi går fram med? Bestäm er nu för en strategi, så blir det lättare att diskutera. Sanningen är ju den, fru talman, att vårt förslag innebär en kraftigare satsning på utbildningens kvalitet. Vårt förslag innebär en garanti för att den som står i katedern på grundskolans högstadium också har fått en utbildning under minst ett år i undervisningsämnet. Tänk, fru utbildningsminister, jag tror faktiskt att det är precis detta som en klar majoritet av svenska folket, lärare och elever, tycker är rimligt. Jag vågar påstå att de tycker att det är för litet med en termins utbildning i det ämne som man skall undervisa i. Vi har haft en sky av vittnen inför utbildningsutskottet, erfarna universitetslärare, historielärare och många andra, som har understrukit just detta för oss. Då blir min fråga till utbildningsministern: Vad är det för fel på principen att man skall ha läst ett undervisningsämne minst ett år innan man undervisar i det? Vad är det för fel på vårt förslag att också stimulera till fördjupning, så att man kan läsa ett ämne i ett och ett halvt år? Och vad är det för fel på vårt förslag, som innebär att det blir lättare att få gymnasiebehörighet? Fru talman! Det här är inga reaktionära förslag. Det är förslag som siktar till en förstärkning av utbildningskvaliteten. Jag vill påstå att det i dessa viktiga hänseenden är, i motsats till vad utbildningsministern nyss sade, viktiga skillnader mellan folkpartiets förslag och socialdemokraternas förslag.

Fru talman! Det som är fel på folkpartiets förslag är inte enskildheterna, som Jörgen Ullenhag tar upp i sitt anförande när han talar om folkpartiets förslag. Det som jag tycker är så trist är generaliseringarna i kritiken vad gäller propositionen. När jag tittar på förslagen och jämför dem ser jag att det faktiskt inte är särskilt mycket som skiljer mellan det folkpartiet säger och det vi nu har att fatta beslut om. Det Per Unckel säger om hur lärarutbildningen skall byggas upp är ganska avslöjande. Man skall inte bry sig om sambandet mellan tjänsteorganisation och lärarutbildning. Jag trodde att det är yrkesutbildning för lärare som vi diskuterar i dag. Det är detta som har varit utgångspunkten för propositionen. En sådan yrkesutbildning handlar inte bara om enskilda ämnen, utan den handlar också om hur ämnesstudierna — metodik, pedagogik, praktik — kan stödja varandra, så att man får en lärarkompetens som passar för dagens grundskola. Det som särskilt mycket har upptagit dem som varit uppe i talarstolen är dets.k. blocktänkandet. Det är ganska typiskt för debatten hur den kritiken är utformad. Orden ”block”, ”blockläsning” etc. finns över huvud taget inte i propositionen. Vad jag gör i lärarutbildningspropositionen är att jag följer upp beslut som riksdagen tidigare fattat när det gäller möjligheter till såväl ämnesanknuten som ämnesövergripande undervisning. Med de beslut som riksdagen har fattat menar jag läroplansreformen 1979. Den folkpartistiska skolministern Birgit Rodhe svarade för en mycket tydlig rekommendation om ämnesövergripande undervisning som något som var bra och av värde. Britt Mogård, den moderata skolministern, följde lojalt upp läroplansbeslutet genom den nya läroplanen 1980 och skrev mål och huvudmoment som var gemensamma för naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnen. Den centerpartistiska skolministern, Ulla Tillander, gick ett steg vidare och införde de omdiskuterade blockbetygen, något som vi senare ändrade på, eftersom vi tyckte att det var en alltför hård tolkning av tidigare riksdagsbeslut. Jag tycker att det är en självklarhet att en lärarutbildning måste utformas utifrån de beslut om skolan som tidigare har fattats. När det gäller de ämnesövergripande arbetssättet i skolan har detta alltså slagits fast som något som är av värde för skolan. Då är det inte underligt om jag genom mitt förslag vill underlätta detta. I folkpartiets proposition om läroplanen sades att det ämnesövergripande arbetssättet skulle underlättas genom fortbildning, läromedelsutveckling och kommentarmaterial från skolöverstyrelsen. Varför skulle jag inte få underlätta detta arbetssätt genom förändringar i lärarutbildningen? Det är en ganska underlig situation att man inte skall få följa upp riksdagsbeslut. Att det blir så underligt beror på att man ger en falsk varubeteckning när det gäller vad det är fråga om. Man ältar detta med blockläsande. Jag vill göra klart att detta att lärare utbildas i samhällsorienterande resp. naturorienterande ämnen inte innebär att man ständigt måste undervisa samlat i de fyra ämnena. Det går med den utbildningen att undervisa såväl ämnesanknutet som ämnesövergripande. Här har reservanterna på ett mycket märkligt sätt blandat ihop saker och ting. Moderaternas hållning är konsekvent. De reserverade sig på den här punkten år 1979, när beslutet om läroplansförändringarna fattades. Men folkpartiet har nu bytt ståndpunkt och gör gemensam sak med moderaterna, inte med resten av riksdagens partier. Jag vill, fru talman, göra klart att det riksdagen i dag har att fatta beslut om är en lärarutbildning som kommer att ge de framtida lärarna bättre kunskaper och en mer lämplig lärarkompetens för grundskolans behov. Det är beklagligt att debatten måste grunda sig på så många osakligheter. Jag håller fullständigt med Jörgen Ullenhag när han säger att det tyvärr förekommer en hel del övertoner i den här debatten.

Fru talman! Några snabba slutkommentarer i den här debatten. Den första kommentaren har att göra med en fråga som jag diskuterade tidigare med Georg Andersson, men där jag inte fick något besked från honom om hans uppfattning. Den handlar om vad regeringen och socialdemokratin egentligen har för motiv för att genomföra en utbildning som två tredjedelar av grundskolelärarna aldrig någonsin kommer att använda. Vi vet nämligen att skolorna ser ut som de gör och sannolikt kommer att fortsätta att göra det under överblickbar framtid, dvs. att lågoch mellanstadierna ligger ihop medan högstadierna ligger för sig. Det innebär att lågoch mellanstadielärarnas utbildning kommer att inrymma moment som de med till visshet gränsande sannolikhet av skolorganisatoriska skäl inte har någon nytta av. På samma sätt kommer det att vara med de högstadielärare — förlåt uttrycket — som i teorin skall börja undervisa fr.o.m. årskurs 4. Min andra kommentar hänger samman med det blocktänkande som utbildningsministern i sitt senaste inlägg talade om. Med den repliken som utgångspunkt kan man fråga sig om utbildningsministern aldrig har varit utomlands. Har utbildningsministern inte tagit del av de tendenser som finns i de länder som — innan socialdemokraterna kom på idéerna om blockundervisning i Sverige — redan hade prövat blockundervisning? I dessa länder säger man nu att det nog inte var speciellt förnuftigt tänkt. Men det verkar som om socialdemokratin importerar allt dåligt, som om inte några erfarenheter funnits att lägga till det ideologiska tänkandet. Lärartjänsterna skall enligt min mening byggas upp med utgångspunkt dels iskolans krav, dels i individernas krav. Önskemålen och behoven skiftar från skola till skola och från individ till individ. Det finns inga schabloniserade tjänster, och det finns inga schabloniserade personliga intressen. Det är med denna utgångspunkt vi moderater hävdar att den bästa garantin för att lärarutbildningen ändå blir bra kvalitativt sett är att lyssna till vad varje — Nr 160 enskild lärarstudent faktiskt vill ha. Vi frågar oss med vilken rätt regeringen å a j - j Tisdagen den anser sig kunna säga att naturvetenskapliga ämnen inte hänger ihop med 4 juni 1985 geografi. Regeringen säger nämligen att naturvetenskapliga ämnen bara hänger ihop med sig: själva. MET vilken rätt Säger. regeringen vidare att Lärarutbildning humanistiska ämnen inte hänger ihop med teknik? Ett av de stora diskus 4 SR ö ; SA Mies SR — förgrundskolan sionsämnena bland intellektuella i det svenska samhället i dag är ju att teknik Nn och humaniora tvärtom bör kopplas närmare varandra. Med vilken rätt anser sig regeringen till slut kunna hävda att svenska och historia i framtiden inte skall ha någonting med varandra att göra? Bland alla de uppvaktningar som utbildningsutskottet har haft under den senaste månaden kom en av de mer imponerande från de ekonomiskhistoriska och historiska institutionerna vid landets universitet och högskolor. En lång lista över professorer, universitetslektorer och akademiska lärare i övrigt säger: För Guds skull, bryt inte sambandet mellan historia och svenska! Har de också missuppfattat regeringens lärarutbildningsförslag? Kanske inte heller de har läst propositionen, eller också förstår de inte vad det är de läser, dessa arma professorer. Jag tror att regeringen har hamnat i alldeles galen tunna. Jag tror att regeringen för tidigt låst sig när det gällde att försöka genomföra idéer, som en gång framkläckts av Sveriges lärarförbund och Hans Hellers. Lena Hjelm-Wallén, som en gång i tiden var ansvarig för direktiven till LUT, känner sig nu tvingad att genomföra någonting som all erfarenhet visar har passerats av verkligheten. Fru talman! Jag konstaterar att regeringen och moderaterna inte kommer att bli ense i den debatt som vi avhåller i dag. Till slut handlar därför avgörandet om vem som har rätt i debatten oss emellan om trovärdighet. Vem tror man kort och gott bäst främjar kunskap och bildning, Lena Hjelm-Wallén eller svenska akademiens ständige sekreterare?

Fru talman! I sitt senaste inlägg sade utbildningsministern att folkpartiet har bytt ståndpunkt sedan man fattade beslut om läroplanen. Då vill jag fråga utbildningsministern: På vilket sätt har vi bytt ståndpunkt? Det finns ingenting i läroplansbeslutet som säger att lärarutbildningen skall se ut på ett visst bestämt sätt. Om det finns så visa den passus där det står, utbildningsministern. Sanningen är att det inte finns någonting i läroplansbeslutet som strider mot det förslag som folkpartiet har lagt fram. Tvärtom stämmer vårt lärarutbildningsförslag väl överens med de grundläggande intentionerna i läroplansbeslutet. Genom detta beslut lyfter man åter fram kunskaperna i centrum. Där sägs att man får ge läxor och ställa krav och att skolan har ett ansvar för alla elever. Det är i linje med detta som vi har lagt fram vårt förslag. Tala nu om i den här debatten, innan vi skiljs åt, på vilket sätt vi skulle ha bytt ståndpunkt. Vad finns i läroplansbeslutet som vi är bundna av? Tidigare i den offentliga debatten har utbildningsministern felaktigt 43 påstått att Lärarnas riksförbund gick emot läroplansbeslutet. Detta har förbundet bemött och sagt att det var alldeles fel. Nu försöker utbildningsministern i den här debatten komma med en annan felaktighet genom att säga att folkpartiet har bytt ståndpunkt. Jag blir inte riktigt klok på vad utbildningsministern egentligen menar. Jag framhöll att socialdemokraterna å ena sidan påstår att det inte är så stora skillnader men å andra sidan beskriver folkpartiets alternativ som ett eländes elände och ett attentat mot grundskolan. I sitt senaste inlägg sade utbildningsministern ungefär så här: Det är inget fel på enskildheterna i folkpartiets förslag. Vad är det då som är fel, utbildningsministern? Jag har fortfarande inte av utbildningsministern fått svar på min grundläggande fråga: Vad är det för fel på principen att varje lärare på grundskolans högstadium vid universitet eller högskola skall ha läst sitt undervisningsämne under minst ett år? Och vad är det för fel på principen att öppna möjligheter och stimulera till att man också kan läsa ett ämne i ett och ett halvt år? Vad är det för fel i att behålla sambandet med gymnasieskolan? Vi har som enda parti klart angivit hur vi tycker att gymnasielärarutbildningen skall se ut. Om man undervisar på gymnasieskolan, anser vi att man skall ha läst varje ämne vid universitet eller högskola ett och ett halvt eller två år. Om man har ambitionen att slå vakt om fördjupning, är det klart att man inte kan låta de blivande lärarna läsa hur många ämnen som helst. Vi har gjort det valet att det då är rimligare att läsa tre ämnen men att se till att dessa läses ordentligt. Jag tror, som jag sade i mitt tidigare inlägg, att detta är precis vad en klar majoritet av Sveriges föräldrar och lärare tycker.

Fru talman! Låt mig först slå fast att alla skolpolitiker, alla skolintresserade självfallet vill att skolan skall ge kunskap och att alla barn skall tillägna sig så mycket kunskap som möjligt under sin skoltid. Sedan är då frågan hur man lägger upp lärarutbildningen för att detta skall bli möjligt. I majoritetens förslag finns i kombinationerna samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen ämneskunskaper för 40 poäng i tre av ämnena och 20 poäng i det fjärde ämnet. Folkpartiet säger att det skall räcka med 40 poäng i tre ämnen. Dessa ytterligare 20 poäng i det fjärde ämnet är alltså den stora skillnaden i två av kombinationerna i grundskolans hela utbildning och det som föranleder hela denna väldiga debatt. Då skall man samtidigt komma ihåg hur dagens verklighet ser ut. Det krävs nämligen 20 poäng i ämnen som matematik, kemi, fysik, geografi, historia. Det som nu kommer att beslutas innebär alltså en kvalitetsförstärkning och inte på någon punkt en kvalitetssänkning. Per Unckel undrar vilket samband ämnena har med varandra. Vi hävdar självfallet inte att ämnena inte har ett samband med varandra — men detta samband måste kunna bibehållas på ett annat sätt än genom att ämnena inordnas i en och samma kombination. Man kan ju faktiskt ordna det så att lärarna hjälps åt i lärarlag. Vi har konstaterat att vissa ämnen har större samband med varandra än andra, och sådana ämneskombinationer kan ju dessutom ge en lärartjänst, vilket väl inte kan vara något helt negativt. Det är ändå en yrkesutbildning för lärare vi talar om. Med all respekt för Lars Gyllensten och andra debattörer vill jag säga att de ändå inte är särskilt sakkunniga i frågor som rör grundskolan av i dag när de uttalar sig om vilken yrkesutbildning en lärare behöver ha. Låt mig återkomma till resonemanget om ”blocktänkandet”. Jag vill då citera ur den moderata reservationen nr 3, där det sägs: ”En tvingande blockundervisning riskerar att leda till kunskapsförflackning.” Reservanterna vill naturligtvis att läsaren skall fås att tro att man i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning föreslår att en ”tvingande blockundervisning” skall införas, vilket är en osanning. I propositionen klargör jag i stället att det behövs ett både-och vad gäller ämnesövergripande undervisning. Jag ber att få citera ur propositionen, eftersom denna fråga har varit föremål för så mycken debatt: ”Läroplanen bygger som jag nämnt på att samhällsorienterande resp. naturorienterande ämnen hålls samman för att underlätta s.k. samlad undervisning. En lärarutbildning som bygger på sådana grupper av närbesläktade ämnen innebär självfallet inte att de traditionella ämnena har förlorat sin betydelse. Uppdelningen i olika ämnen har enligt min mening stort värde för att förse eleverna med en grundläggande struktur för kunskaperna. Inte minst inom lärarutbildningen är de traditionella ämnena viktiga med hänsyn till behovet av att följa den vetenskapliga utvecklingen och av att som lärare ta i anspråk personer som har förankring i denna utveckling. Det får således varken inom skolan eller i lärarutbildningen vara frågan om ett ”antingen eller” utan det måste vara ett "både och” när det gäller ämnesövergripande resp. ämnesanknutna inslag.” Det är alltså en falsk bild av vad som sägs i propositionen som man målar upp, och sedan sätter man i gång en enorm ”fight” mot den. Det är tyvärr så att osakligheten har satts i högsätet under den diskussionen. Lärarutbildningen är ett medel för att förverkliga samhällets intentioner för skolan. Den kan naturligtvis också användas för att motverka förändringar och för att försvåra genomförandet av beslutade reformer. Lärarutbildningens struktur har inneburit svårigheter för grundskolereformen att helt slå igenom. Det är därför jag nu anser det så viktigt att riksdagen fattar beslut om en ny lärarutbildning och att detta kan ske med bred majoritet.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 38 behandlas frågor om anslag på tilläggsbudget III inom industridepartementets område. De anslagsmedel som föreslås i propositionen är bl.a. avsedda att tillföras utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län för att — enligt regeringens mening — vissa serviceinsatser skall bli möjliga i Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner. Åtgärderna har föranletts av den aviserade varvsnedläggningen i Uddevalla. Som framgår av de reservationer som fogats till betänkandet har vi från moderat sida rest invändningar på tre punkter. Den första reservationen gäller regeringens förslag att riksdagen skall anslå 5 milj.kr. som ett särskilt bidrag till utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län för intensifierad företagsserviceverksamhet. Vi har nyligen här i kammaren redovisat vår principiella syn på utvecklingsfondernas verksamhet — senast den 25 april i samband med kammarens behandling av betänkandena nr 22 och 23. Med hänvisning bl.a. till denna behandling bör utvecklingsfonden i det nu aktuella fallet i första hand genom omdisponering av befintliga resurser öka sin verksamhet i Uddevallaregionen. Riksdagen bör därför enligt vår mening inte tillskjuta några ytterligare medel till utvecklingsfonden. Inom ramen för länsstyrelsens s.k. C 4-anslag kan det finnas utrymme för en del verksamhet där utvecklingsfondens kompetens utnyttjas. I reservationen påminner vi dessutom om att länsstyrelsen också avses få en engångsanvisning i den nu aktuella propositionen för utvecklingsinsatser i Uddevallaregionen. I den andra reservationen tar vi upp regeringens förslag om att låta staten tillskjuta 60 milj.kr. till ett nybildat regionalt investmentbolag, Uddevalla Finans. Vi har i sammanhanget noterat att Svenska Varv redan har fått ett bidrag av regeringen på 30 milj.kr. för företagets andel i Uddevalla Invest. Det är i sig anmärkningsvärt att regeringen därtill använt en reservation från budgetåret 1978/79. Vi ifrågasätter om ett investmentbolag av detta slag har förutsättningar att bli framgångsrikt. Erfarenheterna från tidigare statliga regionala investmentbolag är inte särskilt lysande — snarare avskräckande. Nu framhåller emellertid regeringen att privata intressen skall ha ett dominerande inflytande över investmentbolaget. Det är förvisso positivt att regeringen numera har insett att ett dylikt investmentbolag drivs bättre av privata intressenter än av statliga företrädare. Med det starka inflytande över verksamheten från privata intressenter som aviseras i propositionen torde det föreslagna investmentbolaget för Uddevallaregionen ha vissa möjligheter att åstadkomma positiva resultat för sysselsättningen i regionen. Verksamheten vid Uddevalla Invest bör kunna börja i mindre skala. Därför bör staten i nuvarande läge avstå från att tillskjuta något kapital förutom det som Svenska Varv redan har fått för ändamålet. I den tredje reservationen tar vi upp regeringsförslaget om att riksgäldskontoret skall bemyndigas att ikläda sig det ekonomiska ansvaret för Kylfinans återstående 49-procentiga andelar i två kylfartyg. Enligt vår mening kan det inte vara rimligt att Svenska Varv skall få full kostnadstäckning för dessa två fartygsengagemang utan ekonomiska eller andra motiv för att åstadkomma en snabb avveckling av ägarintressena. Zenit Shipping AB:s obetydliga försäljningar utgör ett varnande exempel härvidlag. Riksdagen bör därför avvisa regeringens förslag och i stället begära förslag till en ny lösning, vilken innefattar att Svenska Varv snarast skall avveckla sitt engagemang i kylfartygen. Jag hänvisar i övrigt till de synpunkter som min moderata kollega Per Westerberg tidigare har framfört vid behandlingen av betänkandet om de statliga företagen samt vid ett par interpellationsdebatter. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de tre reservationer som har fogats vid näringsutskottets betänkande nr 38.

Fru talman! I detta betänkande behandlas vissa anslag på industridepartementets område. Det är bl.a. fråga om satsningar inom Uddevallaregionen. När det gäller reservationsanslaget på 5 milj.kr. till småföretagsutveckling föreligger en moderatreservation. Utskottsmajoriteten har dock funnit att regeringens förslag att utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohuslän får 5 milj.kr. till särskilda insatser i Uddevallaregionen är väl motiverat. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Också beträffande regeringsförslaget att staten skall bidra med 90 milj.kr. till ett regionalt investmentbolag föreligger en moderatreservation. Moderaterna vill begränsa insatsen till de 30 milj.kr. som redan finns inom Svenska Varv. Även i detta fall ställer sig utskottsmajoriteten bakom regeringens förslag. Ändamålet med investmentbolaget är att det tillsammans med privata intressen skall medverka till att tillföra ägarkapital och kunnande till befintliga företag i regionen. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. I reservation 3 yrkas att förslaget om att riksgäldskontoret skall fullfölja de ekonomiska åtaganden beträffande Kylfinans som uppkom i samband med Salénkonkursen skall avslås. I stället begär moderaterna ett förslag till ny lösning. Utskottsmajoriteten har dock ställt sig bakom regeringsförslaget, som innebär att Svenska Varv genom Kylfinans inte oskäligt skall drabbas av Salénkonkursen. Staten föreslås nu genom riksgälden få ta det ekonomiska ansvaret, och därmed fullföljs intentionerna i det ursprungliga avtalet. Jag yrkar avslag på reservation 3 och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet 1984/85:38.
Fru talman! Det var ett ganska kraftlöst försvar för utskottsmajoritetens ställningstaganden som Sivert Andersson presterade. Jag vill ställa ett par frågor. Är det verkligen rimligt i dagens statsfinansiella läge, med den stora upplåning som staten bedriver, att tillföra utvecklingsfonden mera kapital? Vi hade detta spörsmål uppe till behandling då vi diskuterade näringsutskottets betänkande nr 22, och jag vill påminna om att jag vid det tillfället påpekade att det av årsredovisningen för 1983 — det är den senaste som jag har fått i min hand — framgick att de totala tillgångar som utvecklingsfonderna i vårt land disponerar uppgår till drygt 2,2 miljarder kronor. Av redovisningen framgår att drygt 1 miljard av detta utgörs av likvida medel. Alltså är något mer än hälften av medlen placerade enligt de riktlinjer som statsmakterna har förordat. Beträffande utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län kan vi för samma period notera att årsredovisningen upptar 173,8 miljoner i totala tillgångar. Av dessa uppgår lån som är placerade i företag och objekt enligt statsmakternas intentioner till ett belopp av 68,2 miljoner kronor. De totala omsättningstillgångarna uppgår till 90,3 miljoner, alltså ett väsentligt större belopp än de placerade, varav statsmedel för omedelbar placering utgör 78 milj.kr. Enligt vad jag har inhämtat är situationen för 1984 likartad. Det är mot denna bakgrund verkligen befogat, fru talman, att ställa frågan till Sivert Andersson om det är rimligt att tillföra ytterligare kapital till utvecklingsfonderna när årsredovisningarna ser ut som de gör.